Herr talman! När riksdagen fattade beslut om ett nytt statsbidragssystem för SFI-undervisningen fördes naturligtvis långa debatter under förberedelsetiden, men också här i kammaren fördes en ganska ingående debatt om systemets förtjänster och de nackdelar som redan då kunde ses. Partierna var ialla fall överens om en sak, nämligen att det beslut som riksdagen då fattade gav invandrarna en laglig rätt att få svenskundervisning. Samtidigt ålades kommunerna en skyldighet att ge denna undervisning, och staten åtog sig att garantera resurser för undervisningen. Kring detta förhållande cirkulerade ganska mycket av debatten, och vi kunde slutligen enas om och slå fast att det skulle vara på detta sätt. Så är det inte i dag. När jag läser svaret tycker jag mig finna att utbildningsministern försöker ge intryck av att förhållandena skulle vara annorlunda än de verkligen är. Påståendet att skolöverstyrelsen håller på att fördela de ytterligare timmar som står till förfogande för svenskundervisning är, som Ylva Annerstedt redan har påpekat, inte alldeles korrekt. Kommunerna tilldelas en studietimkvot i förhållande till det antal flyktingar/invandrare de tog emot föregående år. Av den kvoten får de bara 90 90 i statsbidrag. 10 26 håller staten inne hos skolöverstyrelsen för att sedan fördela pengarna där behoven är särskilt stora. I svaret sägs att regeringen skulle kunna aktualisera frågan om ytterligare resurser om skolöverstyrelsen så småningom bedömer att detta är nödvändigt. Jag måste säga, herr utbildningsminister, att det är fullständigt onödigt, därför att riksdagen har redan gjort detta. I våras, före sommaruppehållet, fattade en enig riksdag ett beslut som innebar att det åligger regeringen att se till att kommunerna får de pengar de skall ha för denna undervisning. Om pengarna inte räcker får regeringen vara så snäll att komma tillbaka och anvisa pengar på tilläggsbudget. Det är nästan litet förmätet att säga, att om det skulle vara på detta sätt skall riksdagen underställas ett förslag i samma ordning som föregående budgetår.

Det var skälet till att riksdagen sade att det inte får vara på detta sätt och att regeringen därför måste se till att anvisa pengar. Utbildningsministern säger sedan i svaret att regeringen kan göra som förra året och komma tillbaka i tilläggsbudgeten. Jag vill erinra om hur förhållandena var vid den aktuella tidpunkten. Centerpartiet väckte ett förslag i utbildningsutskottet om att ett initiativ skulle tas för att få fram de pengar som behövdes. Detta utskottsinitiativ bordlades gång på gång under ett antal veckor, och till sist meddelades att regeringen i tilläggsbudget skulle anvisa de pengar som behövdes. Om det skall vara en sådan tingens ordning är det ganska onödigt att man ständigt förorsakar denna tidsutdräkt. I stället skulle man redan nu under hösten kunna anslå ytterligare pengar till verksamheten. Jag vill vidare i likhet med Ylva Annerstedt understryka att bekymren ju inte bara gäller grund-SFI utan också i högsta grad den s.k. påbyggnadsundervisningen. Utöver de bekymmer som finns med fördelningen mellan arbetsmarknadsutbildningen och studieförbunden har vi också, som även Ylva Annerstedt så riktigt påpekade, en alldeles orimlig princip för fördelningen mellan studieförbunden. Vi har också åtskilliga gånger tagit upp detta, och vi verkar inte få någon som helst förståelse för att detta är ett stort bekymmer. Det finns ett antal studieförbund som inte har fått någon tilldelning att tala om, ett mycket begränsat antal timmar, men som upptäcker att det inom deras verksamhetsområden finns mängder av flyktingar som behöver påbyggnadsutbildning. När de åtar sig att ge sådan utbildning får de successivt försöka finansiera denna med andra pengar. Det kan rimligen inte vara en sådan ordning som skall gälla. Låt mig till sist, herr talman, säga att jag är glad över att Ylva Annerstedt bekymrar sig över dessa problem. Men man får inte samtidigt plocka av samma studieförbund ett antal tiotal miljoner, så att deras möjligheter att under tiden finansiera sådan här verksamhet blir ännu sämre.

Herr talman! Jag måste tyvärr erinra om den förvirring och misstämning som hanteringen av anslagen till grund-SFI förorsakade förra året. Eftersom statsrådet också i år litar till att SÖ skall begära tilläggsanslag, vill jag påminna om att invandrarverket förra året bedömde att det saknades 200 000 timmar. SÖ:s bedömning stannade vid 160 000-200 000 timmar, men ändå begärde SÖ bara 100 000 timmar extra, av vilka man fick 60 000 genom tilläggsanslag. Det är bra att fördelningen av reservkvoten sker i samråd mellan invandrarverket och SÖ, men om ramen är helt otillräcklig uppkommer ändå svårigheter. Möjligheterna att ordna SFI är av absolut grundläggande betydelse när det gäller att placera ut flyktingar i kommunerna, vilket också föregående talare redan har pekat på. SFI har också grundläggande betydelse för de enskilda invandrarnas välbefinnande och anpassning. Ylva Annerstedt redovisar i sin interpellation en forskarrapport som visar på en brist om 56 000 timmar i år. Man måste då också ta i beaktande de ytterligare ca 100000 timmar av grund-SFI vilka fullgjorts i vanliga studiecirklar hos studieförbunden och av vilka invandrarverket har betalat större delen, dvs. mellanskillnaden mellan statsbidrag och de verkliga kostnaderna. Det kan röra sig om ca 16 milj.kr. Också kommunerna själva har säkerligen fått stå för en del kostnader. Och om nu, som Larz Johansson pekade på, kommunerna har gjort ett åtagande gentemot staten och förespeglats en ersättning, skall de naturligtvis också få en sådan. Till detta kommer att kommunerna i sitt trångmål skjuter problemen framför sig. De skjuter upp kursstarter från det ena budgetåret till det andra, dvs. från 1986 88, med åtföljande negativa effekter för invandrarna, som blir frustrerade i passiv väntan på att få börja på en kurs. När nu SÖ och invandrarverket skall fördela reservkvoten kommer det troligtvis att redovisas en brist på 100 000 timmar. Man kan då fråga sig hur statsrådet Bodström skall fördela denna brist. Problemen fortplantar sig till kommunerna, som har att avgöra vilka kurser som skall få starta och vilka som inte skall få starta, vilka invandrare som skall få sin svenskundervisning och vilka som skall få vänta. Frågan om ett nytt system för statsbidrag till kommunerna för grund-SFI bereds inom regeringskansliet, säger Lennart Bodström. Skulle statsrådet inte kunna lätta på förlåten och antyda något om i vilken riktning principerna för denna systemförändring går? Anslagen måste ju följa åtminstone det antal invandrare som medgivits uppehållstillstånd och därtill kommer en del äldre invandrare, som Ylva Annerstedt påpekade. Vi har från moderat håll motionsvis lagt fram ett förslag om att baka in också svenskundervisningen i schablonersättningen från staten till kommunerna. Det är naturligtvis inte ett helt genialt förslag men det visar på en framkomlig väg. Det blir grupper över, vilkas problem får lösas i särskild ordning. Det skulle vara intressant att i någon mån få en redovisning av vilka principer som är vägledande för det nya systemet. För övrigt vill jag peka på missförhållandet vid fördelningen mellan AMU och studieförbunden och mellan studieförbunden sinsemellan när det gäller påbyggnads-SFI.

Herr talman! Jag anser att den kritik som har framförts mot det nuvarande systemet måste tas på allvar. Vi får visserligen i avvaktan på att få fram ett mer effektivt fungerande system nöja oss med omfördelningar och begära att riksdagen anslår ytterligare medel på tilläggsbudget. Målet bör givetvis vara att de medel som ställs till kommunernas förfogande så nära som möjligt ansluter till den faktiska undervisningsskyldighet som kommunerna är ålagda. Det är sant att det nuvarande systemet infördes i ett läge då invandringen mycket snabbt ökade och att därigenom särskilda svårigheter uppstod. Sedan jag under ett par år har sett hur systemet fungerar är jag också benägen att medge att det finns inbyggda svagheter som behöver undanröjas. Även när det gäller fördelningen mellan studieförbunden av påbyggnadsutbildning och vid fördelningen av de medel som går till studieförbunden och arbetsmarknadsutbildningen kan en förändring behöva komma till stånd.

Herr talman! Utbildningsministerns ytterligare förtydliganden var i vissa avseenden positiva. Utbildningsministern uttryckte sig dock något svävande på en punkt. Han sade att systemet kan behöva förändras så att ersättningen så nära som möjligt ansluter till den undervisningsskyldighet som kommunerna är ålagda. Jag tycker att detta inte alls är ett tillfredsställande besked till kommunerna. Det bör klart sägas att kommunerna skall ha ersättning för den undervisningsskyldighet de är ålagda. Ersättningen skall inte ansluta "så nära som möjligt" utan kommunerna skall ha ersättning för den undervisning de enligt lag är skyldiga att anordna. Det kunde utbildningsministern klart ha sagt ifrån. Det är också ett fall framåt att utbildningsministern nu inser att fördelningen mellan studieförbunden och mellan AMU och studieförbunden behöver ses över. Vi väntar otåligt på det och förutsätter att också detta kommer att tas upp i budgetpropositionen. En fråga kvarstår, och det är vad som händer med de medel som AMU alldeles uppenbart har fått över av påbyggnadsresursen i år. Det är helt klart att AMU inte har gjort av med dessa pengar, och det är inte för mycket begärt att AMU skall kunna redovisa hur många timmar som använts till påbyggnads-SFI. Den resurs som inte utnyttjats skall föras över för fördelning mellan studieförbunden. Det vore värdefullt om utbildningsministern ville göra ett klarläggande på den punkten. Tänker man föra över pengar från AMU:s kvot i år till studieförbunden?
Fru talman! Jag tycker att utbildningsministern skall ha ett uppriktigt erkännande för den beredvillighet som han nu har visat för att verkligen se till att dessa problem blir lösta. Jag försäkrar utbildningsministern att riksdagen inte skall sätta sig på tvären om man från regeringen nu kommer tillbaka med förslag och med begäran om mer pengar till SFI-undervisningen. Som jag sade tidigare har riksdagen enhälligt beställt förslag på en sådan medelsanvisning ifrån regeringens sida. Jag skall inte förlänga debatten med de tekniska detaljer som återstår att lösa framöver. Ett radikalt sätt att ganska snabbt komma till rätta med en del av bekymren vore emellertid att redan i den budgetproposition som nu skall presenteras göra om anslaget för SFI-undervisningen till ett förslagsanslag. Många av problemen skulle därigenom försvinna.
Fru talman! Det finns mycket positivt i den kommentar som utbildningsministern gjorde. Den visade på en klar insikt om problemen. Jag har däremot inte fått något nöjaktigt svar på hur den konstruktion skall se ut som skall innebära ett bättre bidragssystem för SFI. Det vore naturligtvis tacknämligt om det nya systemet konstruerades i samråd med SÖ, invandrarverket och kommunerna, i stället för uteslutande i regeringskansliets rum. Jag skall dock vänta med omdömet tills jag ser förslaget. Vi motser i varje fall ett tilläggsanslag i budgetpropositionen, vilket naturligtvis inte — som förra året — skall avräknas mot nästa års anslag. Det skulle ju bara innebära att man skjuter problemen framför sig.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är oroad över det stora antalet asylsökande som kommer in i landet utan identitetshandlingar och färdbiljetter, trots att sådana bevisligen visats under resan till Sverige, och om jag är beredd att vidta åtgärder så att möjligheten att kasta bort pass och biljetter under resan hit minimeras. Sten Andersson har tagit upp en mycket angelägen fråga. Jag är väl medveten om de problem som den s.k. papperslösheten orsakar. Det är inte rimligt att asylsökande som under resan innehaft identitetsoch resehandlingar, kastar, förstör eller undanhåller dessa. FN:s flyktingkommissarie har kraftigt fördömt denna typ av handlande. Det bör emellertid i sammanhanget inte bortses från att en person som tvingas fly från förföljelse ibland inte har möjlighet att skaffa pass eller visum i sitt hemland eller få med sig andra identitetshandlingar. Ett problem med papperslösheten är att det blir mycket svårt att skilja de asylsökande som har välgrundade skäl från de som saknar sådana. Detta medför att utredningarna försvåras och handläggningstiden därför förlängs. Papperslösheten skapar också andra problem. Om uppehållstillstånd ges till personer med oklar identitet ökar riskerna för att personer med rent kriminella avsikter får en plattform inom landet. Vi vet av erfarenhet att agenter från de regimer som flyktingarna flytt från utnyttjar denna möjlighet att komma åt sina f. d. landsmän. Vad som också bekymrar är den negativa effekt som papperslösheten har på våra möjligheter att bedriva en fortsatt ambitiös flyktingpolitik. Denna papperslöshet kan få allmänheten att förlora förtroendet för hela asylsystemet och flyktingarnas rätt till fristad. Från svensk sida har vi nyligen tagit initiativ till att få frågan om åtgärder mot papperslösheten till behandling på internationell nivå, både inom ramen för UNHCR:s arbete och i nordiska överläggningar. Jag har den bestämda uppfattningen att det inte är möjligt att komma åt problemen genom ensidiga åtgärder från svensk sida. Att exempelvis införa bestämmelser som innebär att man avvisar alla personer som saknar pass och resehandlingar är inte förenligt med grundläggande humanitära krav. Vi bör i stället sikta in oss på att lösa problemet i samråd med övriga länder som berörs. Det initiativ som tagits från svensk sida leder till att problemet uppmärksammas internationellt, vilket skapar ett bättre utgångsläge för Sveriges del än för närvarande när det gäller att vidta rimliga och effektiva åtgärder. Jag vill tillägga att frågan också övervägs i den utredning som tillsattes i våras med uppgift att se över utlänningslagen . Utredningen förväntas bli klar vid årsskiftet. Jag vill avslutningsvis markera ett avståndstagande från den koppling Sten Andersson gör mellan bristerna inom bl.a. åldringsvård, sjukvård och skola och våra insatser inom flyktingpolitiken. Solidaritet med förföljda människor kräver, som framhölls i regeringsdeklarationen, att Sverige även i framtiden bedriver en ambitiös flyktingpolitik. Detta står inte i motsättning till en fortsatt allmän välfärdspolitik i vårt land.

Fru talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för ett i stort sett positivt svar. Men samtidigt vill jag tala om för honom att han, när han skriver så hårt om de passlösa, befinner sig på ett s.k. minerat område. Det finns runt om i Sverige personer som har kritiserat framför allt att vi ger asyl åt ett stort antal människor som inte vill tala om vilka de är och varifrån de kommer. Risken är stor att bli behängd med uttryck som inte alltid är värdiga den svenska debatten. Jag sade, fru talman, att jag i stort sett är nöjd med svaret. Det finns en liten skönhetsfläck. På slutet säger statsrådet att min koppling till brister inom bl.a. sjukvård och skola inte skall hindra oss från att bedriva en generös och solidarisk flyktingpolitik. Jag tycker att statsrådet håller med mig i alla fall, för tidigare i svaret säger han att papperslösheten kan föra med sig att allmänhetens förtroende för flyktingpolitiken försämras. Det finns tyvärr fortfarande ett stort antal människor i Sverige som inte anser sig ha fått en rättmätig del av den svenska välfärden. De tycker att de får vänta för länge i köer inom sjukvården och åldringsvården, skolorna är dåliga, det är svårt att få tag i bostäder i vissa kommuner, osv. Det är klart att det kan finnas risk för att de uppfattar som egendomligt att de för stå i kö samtidigt som vi beviljar asyl åt tusentals människor som har haft biljetter, pass och id-handlingar men kastat bort dessa strax före ankomsten till den svenska gränsen. Jag tror att statsrådet delar min uppfattning att risken är stor att man inom den kategori som jag nyss nämnde ibland kan ha svårt att förstå den svenska politiken. Det finns också andra saker som kan skapa misstämning mot flyktningpolitiken, t.ex. när statsrådet — vilket han har gjort enligt uppgifter i pressen — uppmanar svenska ungdomar att vänta med att flytta hemifrån, därför att bostäderna behövs för flyktingar. Det är ett mycket effektivt sätt att skapa misstänksamhet mot de riktiga flyktingarna. De passlösa är ett stort problem. I början av 80-talet var det ungefär 15 90 av dem som kom hit som saknade papper. I fjol var det 47 960 — det är en minimisiffra -- som inte hade papper. Låt mig klargöra, precis som statsrådet gjorde, att jag inte pratar om de människor som i sina länder inte kan få pass, självfallet inte, utan jag pratar om dem som har haft biljett och pass eller andra id-handlingar men som kastat bort dessa innan de kommit till Sverige. Jag menar att det är mot den gruppen som vi måste vidta många åtgärder, så att vi inte får de här problemen i den omfattning vi har haft tidigare. Jag vill anföra ett exempel. Under tre sommarmånader i fjol sökte nästan 2 000 iranier asyl på Arlanda. 90 96 av dem saknade papper. Jag tycker att det är en siffra som borde mana till eftertanke. Det är precis som statsrådet säger: Om man i dag utreder asyl för människor som medvetet kastat bort sina passhandlingar, innebär det att behandlingen tar längre tid, framför allt för dem som föredrar att spela med öppna kort. Det innebär också att vi helt får gå efter de asylsökandes uppgifter. Jag tycker, fru talman, att myndigheterna i ett land måste begära att de asylsökande spelar med öppna kort. Det har sagts här i dag — ja, det hart.o.m. motionerats om, fast man blivit klokare därefter — att vi skulle vägra att pröva asylärenden för människor som inte nöjaktigt kunde förklara varför passen var borta. Så kan vi inte göra, det förstår jag. När någon befinner sig vid svenska gränsen, även utan papper, måste vi alltså pröva. Men vi kan ju vidta åtgärder så att man minskar möjligheterna att kasta bort passen. Vi har under årens lopp från och till haft utökad svensk passkontroll på Kastrup. Den verksamheten har dragits in ibland därför att polisen inte har haft resurser. Men under de tider då denna passkontroll har funnits på Kastrup har man tagit hand om en del pass och sett till att människor inte har kunnat kasta bort dem. Jag ser här att statsrådet är villig att ta initiativ, framför allt internationella initiativ. Jag skulle vilja fråga: Kan statsrådet i dag här i kammaren ge exempel på ett svenskt initiativ?

Fru talman! Ursäkta att jag börjar med att säga detta, men jag tycker att Sten Anderssons inlägg visar en häpnadsväckande brist på insikt i problemets orsaker. Jag är mycket glad åt statsrådet Georg Anderssons avståndstagande från Sten Anderssons koppling mellan flyktingpolitik och bristerna i vårt samhälle. Fru talman! Det finns säkert många förklaringar till att asylsökande kastar bort sina pass och övriga handlingar. Riksdagens revisorer har i sin senaste rapport gjort en genomgång av hur många fall det är. De säger också att antalet ökat mycket starkt sedan 1982. Jag tror att ökningen dels beror på att flyktingantalet har ökat, dels är ett uttryck för misstroende. Man tvivlar på att Sverige följer internationella överenskommelser. Kanske har också rykten spritt sig — falska eller sanna — om att det går lättare att stanna om man saknar handlingar. Enligt invandrarverket var andelen direktavvisade onormalt hög 1985, och ryktet om det har säkert spritt sig snabbare än ryktet om att nu, 1986, antalet direktavvisningar har sjunkit. En annan förklaring kan vara att eftersom Sverige ligger där det ligger är det svårt att ta sig hit utan att passera ett annat land. Passtämpeln är ju bevis för det. Den stämpeln räcker för att Sverige skall kunna utvisa enligt principen om första asylland. Sverige följer ju den principen mycket strikt. Ytterligare en förklaring är, som också statsrådet Georg Andersson skriver — och det är ett understatement, tycker jag — att vi inte kan bortse från att man ibland inte har möjlighet att skaffa pass i sitt eget land. Visst är det så. Är man förföljd och i opposition i sitt eget land är det knappast läge att söka pass där. Men det finns inga kända generella belägg för att de människor som förstör sina handlingar inte har en välgrundad fruktan för förföljelse och därmed skäl att fly och skäl att söka asyl. Det ligger i sakens natur att det är de mest välutbildade och mest initiativrika som tar sig över alla hinder. Men, fru talman, dödsfruktan känns lika för bildad och obildad, för initiativrik och passiv och för fattig och rik. Jag tycker också att ökningen av dessa passlösa flyktingar är för stor och oroväckande, men kanske av andra skäl än Sten Andersson i Malmö. Jag ser det som oroväckande att vi i Sverige inte har lyckats bygga upp ett förtroende för att vår flyktingpolitik är rättvis och human. Hur, Georg Andersson, skall vi bygga upp detta förtroende? Vi folkpartister tror att förslagen i vår partimotion skulle kunna hjälpa till. Dessa förslag innebär bl.a. klarare riktlinjer och publicering av en praxissamling. I motionen föreslås också att man inte skall använda principen om första asylland så strikt. Vi föreslår även allmän rätt till offentligt biträde, införande av beslutsmotiveringar och flyttning av besluten om avvisningarna. Vidare innebär förslaget att handläggningstiderna måste förkortas, att barnens situation måste uppmärksammas bättre och att de asylsökande kanske t.o.m. skulle kunna arbeta under tiden med beredskapsarbete och att samarbetet både internationellt och i Norden skall öka. Jag är säker på att det går att bygga upp förtroendet för vår rättvisa. Därmed skulle flyktingarna våga behålla sina handlingar. Samtidigt som vi, enligt Georg Anderssons svar, väcker frågan internationellt måste vi vara beredda att sopa framför egen dörr.

Fru talman! Förtroendet för vår flyktingpolitik är naturligtvis i hög grad avhängigt av om vi kan upprätthålla en god rättssäkerhet. Det är en mycket hög ambitionsnivå i den svenska flyktingpolitiken. Det är klart att det går lättare och snabbare att handlägga ärenden och att det är lättare att uppnå rättssäkerhet om den asylsökande har identitetshandlingar. Däremot tycker jag att det är helt fel att i detta sammanhang ta upp kopplingen till den svenska välfärden och den misstro mot flyktingpolitiken som möjligen har sin grund i egoism och i behovet att söka syndabockar i andra etniska grupper och därmed närma sig främlingsfientlighet och rasism. Det var av detta skäl som jag ansåg det angeläget att markera ett avståndstagande till den koppling som Sten Andersson i Malmö gör i sin interpellation till eventuella brister i den svenska välfärden. Eftersom Sten Andersson ändå tar upp och ger ytterligare näring åt felaktig information från ett anförande som jag har hållit, vill jag starkt bemöta honom på denna punkt. Jag höll ett anförande för en tid sedan där jag betonade solidariteten och behovet av solidaritet i flyktingpolitiken. Det behövs en stark solidaritet i vårt land för att upprätthålla den ambitiösa flyktingpolitik som vi har. Vi kan konstatera att Sverige bedriver Europas mest ambitiösa flyktingpolitik. Jag är angelägen om att kunna fortsätta med denna. Men jag upplever svårigheter att klara bostadsförsörjningen och kommunmottagandet. Vi har ju bevittnat att man i Sjöbo kommun sagt nej och manifesterat detta genom att besluta om en folkomröstning, ett krav som har stötts av centerpartister och moderater i Sjöbo. Solidaritetsarbetet innebär naturligtvis att man måste anstränga sig i Sveriges kommuner, i frivilligorganisationer och i olika sammanhang för att skapa möjligheter att ta emot flyktingarna. När jag då och då utsätts för kritik för att inte ge ännu flera tillstånd, tillämpar en ännu generösare praxis, har jag ställt motfrågan: Vad är man beredd att göra för att mottagandet skall bli värdigt för dem som finns i landet, som fått sitt uppehållstillstånd och bor i förläggningar och väntar under lång tid? Finns det någon som på det individuella planet är beredd att göra uppoffringar av något slag? I det sammanhanget har jag inte ställt några krav på ungdomar. Jag föreslog inte att ungdomar skulle dröja med att begära egen bostad, utan jag ställde den provokativa frågan: Finns det någon tonåring som är beredd att avstå under någon tid från att begära egen bostad, om det finns gott om plats i föräldrahemmet? Jag gjorde detta för att exemplifiera att solidariteten faktiskt ibland kan kosta. Ja, i själva verket finns det ingen solidaritet som är helt gratis. Sten Andersson efterfrågade svenska initiativ. Då får jag berätta att den svenska delegationen vid ett möte nyligen med FN:s flyktingkommissaries exekutivkommitté begärde att frågan om s.k. papperslöshet skulle tas upp inom ramen för det arbete med internationella överenskommelser som bedrivs inom kommittén. Det är min förhoppning att frågan kan tas upp till behandling redan vid nästa års kommittémöte. Vi har också tagit upp frågan i nordiska sammanhang. Slutligen till Margitta Edgren: Jag tror inte att man kan göra den tolkning som hon gör, att papperslösheten skulle bero på misstro mot de svenska myndigheterna. Låt mig än en gång betona att Sverige bedriver Europas generösaste flyktingpolitik. Därför söker sig så många till Sverige och asylinvandringen ökar. Det tyder på att man har tilltro till Sverige och svenskarnas vilja att ställa upp solidariskt och ta emot flyktingar och asylsökande. Alla de exempel som Margitta Edgren räknade upp för att komma till rätta med papperslösheten tror jag har väldigt litet med problemet att göra. Det var mera en allmän programförklaring när det gäller flyktingpolitiken. Däremot vill jag erinra om att utlänningslagen är föremål för översyn och att vi räknar med att få ett förslag före årsskiftet. Det är en total översyn av mera teknisk karaktär som jag ändå räknar med kommer att ha betydelse för den fråga som vi nu diskuterar.

Fru talman! Först litet om statsrådets uttalanden om bostadsanvisning. Jag har uppfattat det så att det gått ut i massmedia att statsrådet uppmanat ungdomar att inte flytta hemifrån så fort för att man på så sätt skulle kunna skapa fler bostäder åt dem som fått asyl i Sverige. Jag beklagar om det är en felaktig uppgift. Många inom statsrådets eget parti har också gått ut och tagit avstånd från detta uttalande, som eventuellt inte har gjorts. Jag är alltså inte ensam om att ha nåtts av ett sådant besked. Jag tycker det är förvånansvärt att man skulle behöva hamna i utkanten och bli beskylld för att odla främlingshat. Statsrådet skriver faktiskt i sitt svar, att om vi fortsätter att ha en passpolitik där vi tar hit många människor utan pass, kan det skapa brist på förståelse hos den breda allmänheten. När jag sedan försöker ge exempel på var denna brist på förståelse kan uppstå, t.ex. bland människor som inte anser att de fått del av den svenska välfärden, har det väl inget med främlingsfientlighet att göra. Jag tycker det är svagt att vi skall sjunka ner på den nivån, herr statsråd. För övrigt är det precis som statsrådet säger, för att försöka skaffa poäng. Det sägs att man misstror Sverige från de asylsökandes sida. Men vi har ju den överlägset mest generösa flyktingpolitiken i hela Europa! Om vi tar fram fickräknaren kan vi se, att om vi skulle minska antalet beviljade asylansökningar med 70 9, tar vi fortfarande mot flest flyktingar. Om de har misstroende mot Sverige, vad är då deras förtroende för samtliga andra länder i Europa? Jag har sagt klart och tydligt att Sverige måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som befinner sig i nöd och som befinner sig i ångest — detta baserat på vår förmåga. Vår politik bör dessutom vara så funtad att den liknar den som finns i andra länder. Jag kan fortfarande inte acceptera att den som kommer hit till Sverige och begär att få politisk asyl i Sverige och haft pass, ID-handlingar och biljetter under resan hit men sedan, strax före t.ex. landningen på Arlanda, föredrar att kasta bort dessa papper. Där måste det till åtgärder, så att vi slipper den kategorin. Låt oss pröva flyktingarna i Sverige. Men de måste spela med öppna kort gentemot svenska myndigheter.

Fru talman! Att antalet flyktingar till Sverige ökar beror väl framför allt på att antalet flyktingar ökar i världen. Det är fler krig som pågår. Det kan knappast tas som intäkt för att misstron mot Sverige har minskat. När det sedan gäller vår generösa flyktingpolitik tycker jag att vi alla skall komma ihåg att det är en rännil som går till Sverige. Flyktingarna i världen är 22 miljoner. Det finns 650 000 i Europa. Vi tar emot 15 000 per år enligt riksdagens revisorers rapport. Bördan bärs av de fattiga länderna, bl.a. Pakistan. Då tycker jag inte att man skall jämföra med andra länder när man bedömer sin flyktingpolitik. Vi skall jämföra med FN-konventionen, där vi har skrivit under på att det skall vara säkert att den som inte beviljas asyl inte blir förföljd eller torterad i sitt hemland. Är det så att Georg Andersson inte tror vad jag tror, dvs. att detta också är en förtroendefråga — jag försökte göra den nyanseringen att säga att det inte endast var en förtroendefråga — och inte tror att folkpartiets förslag kan höja förtroendet, då finns det ju förslag från FN:s flyktingkommissarie här i Stockholm, Sören Jessen-Petersen på hur han tycker att Sveriges flyktingpolitik skulle kunna förbättras. Hans förslag finns till en del i det jag räknade upp som folkpartiets förslag. Jag tror faktiskt att det handlar om förtroendet. Under den tid som vi talar, vänder oss utomlands och försöker samarbeta inom Norden åker flyktingarna ambulans till psykklinikerna och polisbil till flygplatserna. Deras enda brott är att de är flyktingar.

Fru talman! Med litet god vilja hade Sten Andersson inte behövt referera de felaktiga informationer som massmedia har gett beträffande mitt uttalande. Jag har själv i flera artiklar i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Arbetet klarlagt vad jag faktiskt har sagt och menat, och det hade varit bra om också Sten Andersson hade haft möjlighet att läsa någon av artiklarna, så att han hade kunnat grunda sitt inlägg här på vad jag faktiskt har sagt och inte på vad andra menar att jag har sagt. Till Margitta Edgren: Antalet flyktingar till Sverige ökar, därför att antalet flyktingar i världen ökar, säger hon. Det är klart att det finns ett samband. Men det är framför allt för att vi bedriver en ambitiös och öppen flyktingpolitik som fler och fler kommer till Sverige och som fler och fler får uppehållstillstånd. Men samtidigt som det finns väldigt många flyktingar i världen kan vi konstatera att antalet flyktingar i en rad andra europeiska länder inte ökar, utan de minskar därför att man inför restriktioner. Detta skall väl ändå sägas, utan att vi därmed behöver skryta och förhäva oss. Det vill jag inte göra. Jag är angelägen om att upprätthålla den flyktingpolitik som vi bedriver, men jag tycker att den någon gång är värd ett erkännande. Det är precis vad flyktingkommissariens ombud i Norden Sören Jessen-Pedersen ofta betonar, nämligen att Sverige är ett föredöme i Europa i vad gäller flyktingpolitiken. Han ger ofta erkännanden åt Sverige. Det tycker jag att också Margitta Edgren och folkpartiet kan kosta på sig någon gång, till värn för vår flyktingpolitik. Självfallet kan den förbättras. Och det är därför vi har ett omfattande utredningsarbete i gång för att se över hela utredningssystemet och utlänningslagen, liksom vi gör en rad andra insatser för att förbättra. Men i stort bedriver vi en bra flyktingpolitik. Det tycker jag att vi skulle kunna enas om. Vi gör det också utifrån den lagstiftning vi i grunden är eniga om i denna kammare. Den siffra på antalet flyktingar i världen som Margitta Edgren nämnde har inte jag hört tidigare. Vanligtvis brukar man tala om 14-15 miljoner flyktingar. Det är svårt att beräkna, men det är den siffra som vanligtvis nämns.

Fru talman! Innan jag glömmer det skulle jag vilja be statsrådet om ursäkt. Hans inställning till bostäderna har faktiskt förekommit i debatten. Men har han inte sagt på det sätt som jag påstod skall han heller inte lastas för det. Margitta Edgren pratade om dödsfruktan och sade att det är därför man flyr från sina hemländer. Det gör säkert många människor. Men, Margitta Edgren, många av dem som söker sig hit i dag kastar bort sina pass för att de inte är flyktingar. Det kan bevisas. De har varit länge i andra länder. Man skulle inte ha kunnat åberopa flyktingstatus om man hade spelat med öppna kort. Därför föredrar man att kasta bort alla de handlingar som talar om vem man är. Sedan målar Margitta Edgren med stora penslar upp bilden av tjutande polisbilar på väg till Arlanda flygplats och till olika psykiatriska kliniker. Men problemet handlar alltså om människor som man efter en noggrann bedömning i Sverige, där vi har Europas mest generösa flyktingpolitik, har kommit fram till inte är flyktingar. Jag litar i det fallet mer på myndigheterna än på Margitta Edgrens beskrivning. Fru talman! Margitta Edgren talar också om FN-konventionen. Vi har faktiskt i Sverige förbundit oss att ta emot ett antal flyktingar som sitter ute i flyktingläger runt om i världen. Den kvoten har vi under ett flertal år inte kunnat uppfylla, därför att vi har varit tvingade att ge en stor del av våra resurser till människor som själva bestämmer sig för att komma hit, som kastar bort sina pass och som inte vill tala om vilka de är. De människor vi skulle ha kunnat ta hit i stället har inte en chans, därför att andra självsvåldigt reser hit och ställer svenska myndigheter inför mycket svåra problem; man vet inte hur man skall hantera dessa människor. Det är klart att man inte kan skicka tillbaka en människa till ett land när man inte vet varifrån personen i fråga har kommit. Jag skall ta ett exempel på hur slipade de kan vara. På en flygplats i Tyskland gick för en tid sedan nio människor ombord med pass och biljetter. Strax innan planet skulle lyfta gick en av. Han hade med sig tio pass och tio biljetter. Planet var destinerat till Sverige. Detta är en verksamhet som förekommer, och den är organiserad. Vi måste sätta stopp för dem som inte vill spela med öppna kort när de söker asyl i Sverige. Jag tror att svenska folket har förståelse för att vi tar emot flyktingar, men samtidigt anser man att även flyktingarna skall vara litet öppna.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig dels hur långt översynen av terroristlagstiftningen avancerat och när något resultat kan redovisas, dels om jag är beredd att framlägga förslag som bättre tillgodoser rättssäkerheten och effektiviteten då det gäller terroristbekämpningen, dels hur jag bedömer nuvarande regler om s.k. kommunarrest. Jag vill inledningsvis framhålla att det är ett oeftergivligt krav att Sverige och svenska myndigheter skall ha möjlighet att effektivt ingripa för att förhindra terroristdåd. Lagstiftningen på området — exempelvis de s.k. terroristbestämmelserna i utlänningslagen — måste därför med nödvändighet ge utrymme för möjligheten att ta sådana personer i förvar som misstänks för att bedriva eller förbereda terroristverksamhet. Samtidigt får emellertid den enskildes rättssäkerhet inte försvagas. Avvägningen mellan dessa både intressen är dock mycket grannlaga, och det är nödvändigt att vi ständigt håller uppsikt över hur lagstiftningen tillämpas. Regeringen överlämnar också varje år en skrivelse till riksdagen med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen. En sådan redogörelse lämnades för några veckor sedan. Regeringen beslutade under år 1984 att med stöd av terroristbestämmelserna i utlänningslagen utvisa tio turkiska medborgare. Hinder mot att verkställa utvisningarna ansågs dock föreligga på grund av riskerna för politisk förföljelse i hemlandet, och personerna i fråga är fortfarande kvar i Sverige. Dessa ärenden ledde till att frågan om en översyn av terroristbestämmelserna aktualiserades. Min företrädare Anita Gradin beslutade att hålla ett informellt seminarium om terroristbestämmelserna i april 1986. I detta beslut låg naturligtvis en öppenhet att diskutera förändringar av reglerna. Med anledning av mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 tillsattes den s.k. juristkommissionen i maj samma år. Sedan tillsattes även parlamentarikerkommissionen i mars 1987. Båda dessa utredningar sysslar med frågor som har anknytning till terroristbestämmelserna. Det har därför bedömts naturligt att avvakta dessa utredningars slutsatser, innan en eventuell översyn av terroristbestämmelserna aktualiseras. I februari 1987 bemyndigade regeringen mig att tillkalla en utredare med uppgift att göra en teknisk översyn av utlänningslagen. I utredarens uppdrag ingår att överväga om terroristbestämmelserna även i fortsättningen bör ingå i den lagen eller brytas ut ur den. Juristkommissionens arbete är i det närmaste avslutat. Översynen av utlänningslagen blir färdig vid årsskiftet. Parlamentarikerkommissionen förväntas bli klar med sitt arbete före sommaren 1988. Jag anser att resultatet av dessa utredningar bör avvaktas innan ställning tas till om förändringar i terroristbestämmelserna bör göras. När det gäller Hans Göran Francks sista fråga, dvs. reglerna om inskränkningar i utlänningars rörelsefrihet inom landet vill jag först understryka att det här är fråga om utlänningar som efter noggrann utredning bedömts ha anknytning till en terroristorganisation. Fara har också ansetts föreligga för att dessa personer skulle kunna medverka till terroristhandlingar. Hittills har endast ett fåtal personer utvisats på dessa grunder. Som jag tidigare nämnde har utvisning dock inte kunnat ske på grund av riskerna för politisk förföljelse i hemlandet. Det är närmast självklart att staten bar möjligheter att i mån av behov kontrollera en presumtiv terrorist. Det kan naturligtvis diskuteras om de regler som gäller för denna kontroll är de bästa och innebär en rimlig avvägning av motstridiga intressen. Också den frågan kan bli aktuell när de tre nyss berörda utredningarna slutfört sitt arbete.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Statrådet Anita Gradin förklarade i anslutning till seminariet i april 1986 att en översyn av terroristbestämmelserna skulle företas i anledning av den kritik som framförts bl.a. beträffande de nio turkiska medborgarna. Jag kan konstatera att denna översyn inte ens har påbörjats, mer än ett och ett halvt år efter seminariet. Seminariet ägde rum en och en halv månad efter mordet på Olof Palme. Den omständigheten att det tillsatts juristoch parlamentarikerkommissioner i anledning av mordet på Olof Palme utgör inget hinder för att bedriva översynen av terroristbestämmelserna. Ingen av dessa kommissioner har fått i uppdrag att göra en översyn av terroristbestämmelserna, långt mindre att komma med något förslag till reformering av dem. Det är i stället mycket lämpligt att en översyn av terroristbestämmelserna kan föreligga klar då båda kommissionerna slutfört sitt arbete nästa sommar. Jag anser därför att statsrådet bör föranstalta om att översynen av terroristbestämmelserna snarast påbörjas och genomförs. Inte heller kan den omständigheten att en särskild utredningsman skall göra en teknisk översyn av utlänningslagen utgöra skäl för uppskov med översynen av terroristbestämmelserna. fr.o.m. 1976 fördes terroristbestämmelserna över till dåvarande utlänningslagen. Detta tekniska handhavande av frågan ger liksom uppskovet ett intryck av obestämdhet om något över huvud taget skall uträttas i saken. Klart är emellertid att det finns ett verkligt behov av en översyn utan vidare dröjsmål. De nuvarande bestämmelserna fyller inte de krav på rättssäkerhet och effektivitet som vi bör ställa. Det är tveksamt om bestämmelserna haft den förebyggande effekt som avsetts. De uppmärksammade terroristdåd som förekommit i vårt land ger i vart fall anledning att ifrågasätta detta och att utreda möjligheterna till snara förbättringar i lagstiftningen. Som framgår av en regeringsskrivelse har regeringen med stöd av 47 § utlänningslagen meddelat att terroristbestämmelserna skall tillämpas beträffande de nio turkiska medborgarna. Det anges särskilt i skrivelsen att de är medlemmar i Kurdistans arbetareparti . Enligt statsrådet har de anknytningar till — som han uttrycker saken i interpellationssvaret — ”en terroristorganisation”. Det betyder att statsrådet stämplar PKK som en terroristorganisation. Detta är något förvånande med hänsyn till att förra invandrarministern Anita Gradin enligt uttalande i en morgontidning den 23 maj 1987 förklarade att ”regeringen har aldrig terroriststämplat den kurdiska organisationen FE I samma artikel förklarade en kommissarie vid säkerhetspolisen ”att säpo inte anser att PKK är en terroristorganisation”. Han motiverade enligt tidningen sitt uttalande med att ”PKK aldrig har begått några terroristdåd i egentlig mening och att mord på avhoppare är vanliga bland extremistiska högeroch vänsterorganisationer”. Det finns åtminstone bland de nio en kurd, som jag haft kontakt med och som bestämt bestrider att han har varit eller är medlem i PKK. Det är alltså möjligt att det finns kurder bland de nio terroriststämplade som varken är eller har varit medlemmar i PKK eller är terrorister. Det kan ifrågasättas om kurder oförskyllt fått terroriststämpeln på sig. I vart fall behövs en noggrann omprövning av denna fråga. I närmare tre år har de nio haft en ingripande frihetsinskränkning i form av s.k. kommunarrest. I ett fall har en av dessa kurder inte ens fått tillstånd att flytta till annan ort trots att han utsatts för allvarlig knivmisshandel, enligt lagakraftvunnen dom, och känt stor oro för att stanna kvar på föreskriven ort. Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen har riktat skarp kritik mot terroristbestämmelserna och deras tillämpning. I likhet med avdelningen anser jag att en rörelseinskränkning av denna långvariga och tidsobestämda karaktär är helt oacceptabel, särskilt som den utförts och fortgår utan att någon opartisk prövning av domstol skett och utan att de misstänkta och deras ombud får ta del av det material som ligger till grund för åtgärderna. Därför framförs det bestämda kravet — i likhet med vad berörda kurder själva gjort — att dessa rörelseinskränkande åtgärder ofördröjligen upphävs. Till slut ställer jag mig något frågande till hur statsrådet kan komma till den slutsatsen att lagstiftningen på området — som han uttrycker saken — med nödvändighet måste ge utrymme för möjligheten att ta sådana personer i förvar som misstänks för att bedriva eller förbereda terroristverksamhet. Enligt utlänningslagen kan inte en utlänning — inte ens en terroriststämplad utlänning — tas i förvar på blotta misstanken. Det är väl inte så att statsrådet avser att föreslå en skärpning av reglerna om förvarstagande i utlänningslagen eller i någon ny terroristlag? Det är en helt annan sak att den som är på sannolika skäl misstänkt för brott av detta slag kan häktas.

Fru talman! Jag avser naturligtvis inte att diskutera de enskilda ärenden som här har berörts. Jag vill bara erinra om att konstitutionsutskottet vid flera tillfällen har granskat tillämpningen av terroristbestämmelserna, och det kan väl vara skäl att referera vad terroristbestämmelserna i utlänningslagen innebär. De innebär att en utlänning kan avvisas/utvisas om det finns grundad anledning att anta att han tillhör eller verkar för en organisation eller grupp som med hänsyn till vad som är känt om dess verksamhet kan befaras utanför sitt hemland använda våld, hot eller tvång för politiska syften och därvid begå sådana gärningar här i Sverige. Som ytterligare förutsättning gäller att det med hänsyn till vad som är känt om vederbörandes föregående verksamhet eller i övrigt skall föreligga fara för att utlänningen själv medverkar i sådana gärningar. Det är ju utifrån denna lagstiftning som besluten i förekommande fall har fattats. Besluten fattades som bekant för några år sedan. Sedan vill jag bara säga att Hans Göran Franck och regeringen gör olika bedömningar i fråga om när eventuella förändringar i terroristbestämmelserna bör aktualiseras. De pågående utredningar som jag nämnde berör ändå frågor på det här området. Vi har då gjort bedömningen att det är rimligt och lämpligt att invänta dessa utredningar, innan en översyn och en ändring av terroristbestämmelserna aktualiseras. Men jag har ändå tagit initiativ till att den utredning som arbetar med utlänningslagen skall pröva om det är lämpligt att bryta ut terroristbestämmelserna och föra in dem i en särskild lag. Detta visar ju också en öppenhet, vill jag markera, för att ta upp hela den här frågan. Men som sagt, jag tycker det kan vara lämpligt att invänta de pågående utredningarna.

Fru talman! Det är i och för sig av intresse att en utredare skall överväga om terroristbestämmelserna också i fortsättningen skall ingå i utlänningslagen eller brytas ut ur den lagen. Om de bryts ut ur den lagen, skulle det innebära en återgång till den typ av lagstiftning som antogs 1973, då den s.k. terroristlagen tillkom. Den översyn som den här utredningen skall göra avser endast att vara en teknisk översyn. Det vore av värde om statsrådet på denna punkt gav vidgade direktiv, så att det blir en översyn i sak av terroristbestämmelserna. Det skulle stå väl i överensstämmelse med det ställningstagande som tidigare har gjorts av statsrådet Gradin. Detta antyds också i statsrådet Anderssons svar, där han säger: ”Dessa ärenden” — nämligen de här nio turkarnas fall — ”ledde till att frågan om en översyn av terroristbestämmelserna aktualiserades.” Det var därför som i det svaret nämnda seminariet anordnades för ett och ett halvt år sedan. För dem som deltog i seminariet, vilket jag gjorde, stod det klart att den här översynen skulle igångsättas ganska snart efter seminariet. Detta uppskov på ett och ett halvt år är inte försvarligt. Det kommer bara att fördröja en prövning av behovet av en förändring av terroristbestämmelserna.

Det är olämpligt att först då, efter det att man fått fram kommissionsrapporterna, påbörja en översyn och därigenom få detta helt onödiga dröjsmål.

Fru talman! Efter det omtalade seminariet, som hölls i april 1986, har juristkommissionen tillsatts och även den s.k. parlamentarikerkommissionen. En teknisk översyn av utlänningslagen tillkom ju också i februari 1987. Den skall vara avslutad före årsskiftet. Det är knappast lämpligt att nu aktualisera tilläggsdirektiv till den utredningen. Jag vill än en gång betona att jag har en öppenhet för att gå vidare i frågan om en eventuell översyn, men jag tycker att det är lämpligt att avvakta resultatet av det pågående arbetet.
Fru talman! Jag uppskattar naturligtvis att statsrådet säger att han har en öppenhet för att göra en översyn. Det tolkar jag på det sättet att det verkligen kommer till stånd en översyn. Men om man har den inställningen att det skall vara en Översyn, finns det ingen som helst anledning att vänta med den. Det är inte alls ovanligt med parallella utredningar och att man har ett samarbete mellan de olika utredningarna.
Enligt uppgifter i pressen har antalet fall ökat där polisen måste efterlysa personer vilka ej erhållit politisk asyl i Sverige. I en artikel i Svenska Dagbladet den 19 oktober säger Leslie Holmblad, ombudsman för folkpartiet i Lund, att han själv gömmer fyra personer och att han känner till omkring 200 fall där flyktingar håller sig gömda. I samma artikel påstår Marianne Nordström, Alsike, att ”hade de inte fått hjälp hade fler varit utvisade i dag. I Asylkommittén har vi den erfarenheten att de som polisen inte hittar så småningom får stanna. Nyligen pratade jag med en man som berättade att samtliga 29 som han gömt hade fått stanna kvar i Sverige.” Ärstatsrådet beredd föreslå åtgärder mot dem som gömmer personer vilka enligt beslut baserade på gällande regler skall utvisas från Sverige?
Om man är angelägen om att påskynda det här, tycker jag att man skall ta ett initiativ nu. Huruvida det skall ske genom att statsrådet utfärdar tilläggsdirektiv eller genom att statsrådet tillsätter en särskild utredning i den här saken kan man diskutera. Tidigare har frågor om vissa ändringar i terroristbestämmelserna behandlats genom en intern utredning inom departementet, och sedan har det materialet gitt ut på remiss.
Är det statsrådets uppfattning att de som gömt sig i avvaktan på verkställandet av utvisningsbeslut i stor omfattning till slut får tillstånd att stanna i Sverige?
Det är ett tillvägagångssätt som statsrådet kan använda sig av.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att föreslå åtgärder mot dem som gömmer personer vilka enligt beslut baserade på gällande bestämmelser skall utvisas från Sverige. Sten Andersson har också frågat om min uppfattning när det gäller påståendet att de som gömt sig i avvaktan på verkställandet av utvisningsbeslutet i stor utsträckning till slut får tillstånd att stanna i Sverige. Jag uppskattar att det hos enskilda och organisationer finns ett engagemang i flyktingfrågor. Det är naturligt att detta engagemang också tar sig uttryck i ett starkt stöd för enskilda asylsökande. Detta får emellertid inte leda till att man vidtar åtgärder som strider mot gällande rättsregler. Jag vill också starkt avråda från att enskilda personer tar över tolkningen av utlänningslagen i enskilda ärenden. Beslut i asylärenden fattas av invandrarverket eller regeringen utifrån den lagstiftning som gäller och kring vilken det råder bred enighet i riksdagen. Det är självklart att denna lagstiftning måste tillämpas, och det är angeläget att besluten fattas enligt en konsekvent praxis. När enskilda personer medverkar till att gömma asylsökande som har fått avslag på sin ansökan, så innebär det ett försök att utifrån en egen tolkning av lagstiftningen förhindra att regeringens eller invandrarverkets beslut verkställs. Om detta får en stor omfattning skapas en ohållbar situation. Det är därför angeläget att de som överväger sådana aktioner noga tänker igenom konsekvenserna av en sådan utveckling. När det gäller frågan om betydelsen i ett asylärende av att den sökandes vistelse av en eller annan anledning förlängs, vill jag framhålla att det i normalfallet inte tas någon hänsyn till detta förhållande, om det är så att fördröjningen beror på den asylsökande själv. I de fall då vistelsen kommit att väsentligt sträckas ut i tiden på grund av långsam handläggning hos myndigheterna, kan denna faktor i förening med andra omständigheter i ärendet få betydelse vid en bedömning av om den asylsökande skall få stanna kvar i landet eller ej.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Han instämmer ju i att det är felaktigt att vissa människor skall få lov att tolka lagen på det sätt de själva anser bäst, trots att vi har en lagstiftande församling som demokratiskt bestämmer hur lagarna skall se ut i Sverige. Det är också positivt att höra att man inte av det skälet att man lyckas hålla sig gömd när man har fått ett utvisningsbeslut — även om den tiden blir lång — erhåller tillstånd att stanna här framöver. Till sist, fru talman! Det jag efterlyste i min interpellation var också om statsrådet är beredd att vidta åtgärder. Såvitt jag kan läsa ut i det skrivna svaret har han inga förslag på åtgärder mot dem som på egen hand bestämmer sig för att fritt tolka den svenska lagstiftningen. Det här är min fråga, herr statsråd: Vad kan myndigheterna göra åt dem som gömmer människor undan polis och myndigheter, människor som inte skall vistas i Sverige?

Fru talman! De som i går kväll tittade på TV kunde klart och tydligt se människor som gav uttryck för att när vi träffas, människa mot människa, är vår spontana reaktion att hjälpa. En enskild människa kan vi identifiera oss med, och hennes nöd och plåga kan vi förstå och känna in på vårt eget skinn. De svenskar som intervjuades i går kväll gav väldigt tydligt uttryck för detta. Att i en sådan situation räcka en hjälpande hand är inte en uppoffring utan en självklarhet. Det är när vi blundar och inte vill se detta, då vi inte vill tala om individer utan om flyktingar som kollektiv eller om invandrare som en stor, anonym massa, om bengaler och pakistanare som grupper, som det blir lätt att hålla människor ifrån sig och vara fördomsfull, kategorisk och ohjälpsam. Det är då man kan ”kasta ut dem” eller ”skicka tillbaks dem”. Det är svårt med bostadsbristen på vissa håll i Sverige, men det kan inte vara något skäl att sända tillbaka någon människa till tortyr. Det kostar oss att ge svenskundervisning, men priset är överkomligt i förhållande till att vi svenskar behåller vår självrespekt som människor. Det finns fortfarande ofärd i Sverige, men inte så stor och oöverkomlig att vi skall tvinga människor tillbaka till död och förintelse. Fru talman! Jag är ordförande för folkpartiet i Lund. Den Leslie Holmberg som Sten Andersson i Malmö nämner i sin interpellation är vår halvtidsbiträdande ombudsman. Jag har stor respekt för Leslies engagemang och kunskaper om flyktingar, liksom för hans samarbete med syster Marianne och deras gemensamma arbete för att starta t.ex. asylkommittéer i Sverige tillsammans med kyrka och organisationer. Leslie känner en moralisk plikt att vara medmänniska även till flyktingar, och han gör detta utan egen vinning — tvärtom gör han stora uppoffringar. Så några tillrättalägganden i den intervju som Sten Andersson refererar till. Leslie blev telefonintervjuad den 12 oktober. Han sade då att han uppskattade antalet gömda flyktingar i Sverige till 200, inte att han kände till dem. Däremot är det en helt korrekt uppgift att han själv gömmer några flyktingar. Vi svenskar har faktiskt goda föredömen när det gäller att hjälpa medmänniskor undan flykt och förföljelse. Jag tänker på Raoul Wallenberg. På samma sätt gjorde ju han i de länder där han vistades en gärning av sann medmänsklighet genom att i praktiken våga möta människa mot människa och låta de vackra orden lyfta från papperet. Så till frågan: Är handlingar av det slag som här nämnts straffbara enligt Sveriges lag? Svaret blir nej — annars hade syster Marianne fått stå till svars inför domstol. Hennes kloster har ju polisen besökt 19 gånger för att hämta människor. Jag välkomnar en diskussion om detta och ser gärna att Georg Andersson anger sin syn på utlänningslagen och brottsbalken i detta avseende. Har Georg Andersson en annan syn på saken än den som framkommer i proposition 1981/82:146? Jag citerar vad dåvarande statsrådet sade i den propositionen: ”Jag är emellertid trots detta inte beredd att fullt ut ansluta mig till kommitténs förslag.

Jag är därför, som framgått, för egen del inte beredd att föreslå att hindrande av verkställigheten i sådana fall som jag nu nämnt straffbeläggs.

Fru talman! Margitta Edgrens inlägg här var i vissa delar mycket märkligt. Margitta Edgren är ju riksdagsledamot. Hon är alltså företrädare för ett politiskt parti representerat i riksdagen och således ansvarig för den lagstiftning som gäller och som skall tillämpas. Jag har stor förståelse för det spontana engagemang som enskilda människor känner i situationer där de har direkta kontakter med asylsökande. Men att inte bara nöja sig med det utan att också ställa sig bakom och rekommendera sådana här aktioner är ändå att ta ett ganska långt steg. Margitta Edgren citerar ur proposition 1981/82:146 där den här frågan behandlas. Men jag tycker att hon också skall läsa vad dåvarande statsrådet sade på ett annat ställe i propositionen, nämligen: ”Jag delar kommitténs uppfattning att sådan verksamhet som det här gäller inte är acceptabel i ett samhälle som vårt. Den är inte bara ägnad att undergräva respekten för ett demokratiskt samhällsskick. Den kan dessutom leda till psykiska men för de personer som göms undan för verkställighetsmyndigheterna.” Vidare drog Margitta Edgren en parallell mellan denna verksamhet och Raoul Wallenbergs, och det är också mycket anmärkningsvärt. Det är skillnad på att söka hjälpa människor till skydd undan en diktatur och dess förtryck å ena sidan och att trotsa myndigheters beslut och ställningstaganden i en demokrati å andra sidan. Margitta Edgren har alltså själv möjlighet att påverka lagstiftningen — om nu denna är felaktig —, och då är ju det rimliga att försöka ändra lagstiftningen. Jag har, som sagt, förståelse för det personliga engagemanget i de enskilda fallen. Det är emellertid viktigt att tänka igenom konsekvenserna av en utveckling där ett stort antal asylsökande hålls undan och myndigheternas beslut därmed kan undanröjas. Enligt Margitta Edgrens vrångbild är besluten slumpmässiga, och flyktingar ”kastas ut” och ”skickas tillbaka”. Det är inte bostadsbrist eller brist på pengar till SFI som är avgörande vid handläggningen av enskilda ärenden. Regeringen fattar inte beslut som innebär att asylsökande skickas tillbaka till tortyr och död i hemländerna. De som har sådana skäl får självfallet stanna. I Sverige går vi längre än vad som åläggs oss i den internationella konvention som vi har undertecknat, med tilläggsparagrafer, 5 och 6 §§, och därtill de humanitära skälen. Under de tre första kvartalen i år har 2 800 asylsökande fått uppehållstillstånd av rent humanitära skäl. Det är viktigt att man tänker sig för, innan man hänger sig åt sådana här slarviga beskrivningar av svensk flyktingpolitik, som i en och annan församling som inte är så väl orienterad kan bli trodd. Det är viktigt att ge en sann bild av svensk flyktingpolitik, för att vi gemensamt skall kunna upprätthålla förtroendet för den och bedriva den på samma ambitiösa nivå som i dag.

Fru talman! Georg Andersson säger att min beskrivning är slarvig, men jag vill bara tala om hur det kan gå till. Jag uttryckte att jag har respekt för Leslie Holmbergs arbete, inte att jag stöder det. Jag har respekt för förmågan att visa medmänsklighet — det är någonting som vi alla kanske behöver visa mer av. Georg Andersson svarar att Sverige inte är någon diktatur. Nej, det har jag heller aldrig påstått. Diktaturen är inte Sverige utan det land som flyktingen kommer från. Respekten för Sverige som ett land som verkligen följer lagarna kan ökas genom att besluten motiveras, genom att flyktingarna får offentligt juridiskt biträde samt genom att rättssäkerheten för barn och barnfamiljer ökas. Jag vill sluta med att läsa från samma papper som Georg Andersson läste om vad ministern sade: Jag är emellertid trots detta inte beredd att fullt ut ansluta mig till kommitténs förslag. Kommitténs förslag var att medverkan till att gömma eller undanhålla flyktingar i alla fall skulle straffbeläggas. I dag är detta inte straffbart, annat än om det sker för vinnings skull.
Fru talman! Jag har inte aktualiserat någon lagändring. Får jag tillägga att det är demokratin Sverige som fattar de beslut som här diskuteras. Det gäller alltså försöken att undanröja dessa i demokratisk ordning fattade besluten. Allra sist: Det är mycket viktigt med ett personligt engagemang i flyktingfrågor. Jag har fått bannor för att jag har utmanat till personligt engagemang, som framgick tidigare i debatten. Det behövs ett starkt personligt engagemang, och det finns utrymme för ett sådant. I dag sitter 7 500 asylsökande och flyktingar i förläggningar, och de har ett stort behov av husrum, av en kommunplats någonstans i Sverige. För den som vill visa ett personligt engagemang för flyktingar finns det stort utrymme att ge plats åt dem som av myndigheterna redan har bedömts ha flyktingskäl och getts uppehållstillstånd i Sverige.

Fru talman! Gunilla André har frågat min företrädare när riksdagen får besked med anledning av åklagarkommitténs betänkande. Gunilla André har vidare frågat min företrädare om riksåklagaren redan har fått löfte från honom angående omorganisation av vissa åklagardistrikt. Som svar på Gunilla Andrés första fråga kan jag lämna följande upplysningar. Åklagarkommitténs förslag bedöms för närvarande i justitiedepartementet. Det sker mot bakgrund av den fördjupade beskrivning och analys av verksamheten som riksåklagaren har lämnat i samband med förslag om en försöksverksamhet med treårsbudget för åklagarväsendet. Regeringens ställningstagande till kommitténs betänkande kommer att redovisas i anslutning till 1988 års budgetproposition. Svaret på den andra frågan är att varken jag eller min företrädare har lämnat några löften till riksåklagaren om en omorganisation av några åklagardistrikt. Som jag nyss nämnde bereds dessa frågor fortfarande i departementet. Jag kan emellertid redan i dag slå fast att jag av flera skäl känner en viss tveksamhet till kommitténs förslag om en sammanläggning av de mindre åklagardistrikten. Generellt sett är det min uppfattning att det måste gå att finna praktiska lösningar, så att man kan uppnå de större myndigheternas fördelar utan att verksamhetens lokala anknytning försvinner.

Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Det är positivt att regeringen inte tagit ställning i frågan och än mera positivt att Anna-Greta Leijon deklarerar en viss tveksamhet till kommitténs förslag om sammanläggning av de mindre åklagardistrikten. Jag vill lämna några synpunkter i frågan och ge ord på vägen inför det slutgiltiga avgörandet. Åklagarkommitténs majoritet vill sätta i gång en stor omflyttningskarusell. Åklagardistrikt skall upphöra som självständiga myndigheter och verksamheten föras över till större distrikt. Enligt förslaget skall Eslövs distrikt föras till Lunds och Simrishamns distrikt till Ystads, Trelleborgs distrikt läggas samman med Malmödistriktet, Mölndals distrikt slås ihop med Göteborgs, Trollhättans distrikt föras till Vänersborgs, Karlskoga distriktet läggas samman med Kristinehamns och Falu distrikt föras till Borlänge distriktet. I fråga om Gävle-Sandviken föreslås också en sammanläggning med Gävle som kansliort och Sandviken som stationeringsort. Stationeringarna i Ronneby och Lidingö bör enligt förslaget dras in. Dessutom vill riksåklagaren föra över Mariestads åklagardistrikt till Skövde. Väl att märka är att Skaraborg redan tidigare förlorat både Falköpings och Skara åklagardistrikt. Varför föreslås denna flyttkarusell? Har verksamheten misskötts vid dessa mindre myndigheter? Såvitt jag vet har ingen påstått detta. Tvärtom har myndigheter som samarbetar med åklagarna, i första hand polisen, hävdat att arbetet flyter smidigt och kan bedrivas effektivt när åklagarna finns nära till hands. Den dagliga direktkontakten leder till ett rationellt arbete. Om vi centraliserar åklagarna blir följden att dessa tvingas tillbringa åtskilliga timmar på resande fot. Det blir bilkörning i stället för arbete. Verksamheten blir ineffektiv. Jag vill återge några av remissinstansernas synpunkter. De är hämtade ur svar som kommit från åklagare som arbetar på fältet och känner förhållandena. —- Ett genomförande av förslaget skulle vara helt olämpligt ur effektivitetsoch servicesynpunkt och dessutom medföra ökade kostnader. - Kommittén har fullständigt ignorerat de praktiska olägenheter som en flyttning skulle innebära. — Det har sålunda inte förelegat några som helst svårigheter att genomföra arbetsuppgifterna ur den synpunkten, att distriktet skulle vara för litet. — Vad beträffar förslagen till ändring i distriktsindelning så är dessa helt och hållet byråkratisk-teknokratiska produkter utan förankring i verkligheten. —- Arbetstagarkonsult har också lämnat synpunkter, kommentarer och förslag med anledning av åklagarkommitténs förslag. Jag vill här lyfta fram några synpunkter som är särskilt tänkvärda. — Åklagarverksamheten kan inte behandlas isolerat utan fyller sin funktion i kombination med andra rättsvårdande organ, och då främst polis och domstol. — Det finns inga stordriftsfördelar i åklagarverksamheten. Varje åklagare är sig själv nog och har ett eget personligt ansvar för sitt arbete. Arbetstagarkonsult som klargör utredningsmajoritetens motstridande argument och bristande verklighetsförankring rekommenderar att sammanslagning av distrikten inte skall ske. Det finns således en bred opinion mot förslaget, och jag vill påstå att opinionen är byggd på sakskäl. Nog borde det i dagsläget finnas angelägnare uppgifter inom vårt rättsväsende än att sätta i gång med en omfattande flyttkarusell inom åklagarväsendet. Avslutningsvis vill jag ge några ord på vägen inför det slutgiltiga ställningstagandet. Lyssna på berörda remissinstanser. Fatta det enda riktiga beslutet i den här frågan — avstå från distriktssammanläggningarna. Kungör beslutet så snart som möjligt. Det skulle ge arbetsro och vara till fördel för verksamheten.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat min företrädare om han är beredd att vidta åtgärder så att polisens möjligheter att agera mot den ökade brottsligheten i Malmö i allmänhet och runt Möllevångstorget i synnerhet förbättras. Brottsligheten skall självfallet bekämpas med kraft både på Möllevångstorget i Malmö och på andra platser i landet. Jag vill erinra Sten Andersson om att det i regeringens och riksdagens riktlinjer för prioriteringen av polisverksamheten för det löpande budgetåret har framhållits att polismyndigheterna skall sträva mot en särskilt hög nivå på insatserna när det gäller kampen mot narkotikabrottsligheten, den ekonomiska brottsligheten och våldsbrottsligheten. Ett särskilt program för åtgärder mot våldsoch egendomsbrott har också lagts fram för riksdagen och håller nu på att fullföljas. I första hand ankommer det på de lokala polismyndigheterna att besluta om hur tillgängliga resurser skall fördelas och vilka arbetsmetoder som skall användas. Det är också den lokala myndighetens sak att bestämma i vad mån någon särskild allmän plats skall ägnas speciell uppmärksamhet. Jag tror vidare att Sten Andersson kan hålla med mig om att de lokala myndigheterna har de bästa förutsättningarna för att bedöma om och på vilket sätt olika lokala problem lämpligen bör lösas. Också polisstyrelserna har naturligtvis en viktig uppgift i det sammanhanget. Malmöpolisen har satsat särskilda resurser för att komma till rätta med brottsligheten kring Möllevångstorget. Man har satt in både uniformerad polispersonal och civilklädda spanare. Polisen har dessutom utvecklat sina arbetsmetoder och sitt samarbete med en rad olika samhällsorgan på olika nivåer för att kunna verka på så bred front som möjligt. För att underlätta myndigheternas satsningar på det prioriterade område vi nu diskuterar har regeringen i år inrättat sammanlagt 380 nya polistjänster. Samtidigt ökas redan under innevarande budgetår aspirantantagningen till polishögskolan till det dubbla, dvs. från 150 till 300 aspiranter. Jag kan alltså påstå att regeringen vidtagit kraftfulla åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för polisens brottsbekämpande verksamhet, såväl i Malmö som på andra orter i landet.

Fru talman! Jag riktade en interpellation till dåvarande statsrådet Wickbom om åtgärder som han kunde tänkas vidta för att förhindra brottsligheten i Malmö i allmänhet och runt Möllevångstorget i synnerhet. Förra veckan fick jag skriftligen ungefär samma svar som det statsrådet Leijon nyss lämnat här i kammaren. Av kända skäl blev svaret försenat. När man läser svaret kan man få uppfattningen att det rör sig om ett kraftfullt agerande och att statsrådet verkligen tänker satsa hårt på att lösa dessa problem. Men, fru talman, hur ser verkligheten ut? När man tittar i tidningarna, ser på TV och lyssnar på radio är det, tycker jag, den lättaste sak i världen att konstatera att om det är något vi har misslyckats med i dag så är det att lösa problemet med den starkt ökande brottsligheten. Människor, och det gäller människor från alla partier, upplever det i dag som en stor otrygghet att vistas ute i samhället. Man är rädd om de sina och man är rädd om sitt hem. Fru talman! Låt mig komma med ett citat: ”Det är lika bra att andra tar över. För det är inte roligt att vara polis i ett samhälle som tar bättre hand om brottslingarna än deras offer. Det måste vara något fel när polisens enda råd till folk är att låsa ordentligt om sig och stanna hemma och ta en bra försäkring.” Detta uttalande, fru statsråd, är inte gjort av vem som helst. Det är gjort av en kommissarie vid Malmöpolisen som nu går i pension efter 42 års tjänst. Den personen sitter inne med inte så litet sakkunskap på området. Statsrådet kan sedan skönmåla bäst hon vill. Trots att en massa statsråd har uttalat sig om Malmö och om Malmös borgerliga politiker under det senaste halvåret, har vi egendomligt nog inte hört någon företrädare för statsrådets departement. Det är dock klart att departementet vill glömma den utveckling som det är ansvarigt för — och det ganska snabbt. Malmö är i dag en stad som är drabbad av en enormt hög brottslighet. Jag förmodar därför att en pensionär skulle kunna säga på följande sätt: Jag har en god lägenhet och jag har en bra pension, men samtidigt upplever jag det som om jag sitter i en cell, eftersom jag är rädd för att gå ut. Det må vara rätt eller fel att reagera på det sättet, men faktum är att i våra storstäder — och Malmö är förvisso inget undantag — är många gamla och många kvinnor rädda för att vistas på gator och torg. Det är beklagligt att det i Sverige, som vi kallar välfärdens speciella hemvist, 1987 finns så många människor som känner stor oro. Statsrådet frågar mig om jag inte tycker att det är rätt att polisen själv skall få lov att bestämma hur den skall fördela sina resurser. Visst, det argumentet köper jag, men det gäller att ha någonting att fördela, och det har polisen under lång tid kommit att sakna alltmer. På Möllevångstorget är polisen maktlös. Man knackar på hos en klubblokal eller en restauranglokal. Dörren öppnas inte förrän efter fem minuter, och då är all kriminell verksamhet som bortblåst. Malmöpolisen och malmöborna vill ha förslag till åtgärder, och jag vet att Malmöpolisen håller på att utarbeta ett förslag som man kommer att skicka tillstatsrådet. Jag hoppas att det kan ha effekt i form av minskad brottslighet i Malmö. Sedan måste jag säga att jag är förvånad. Vi trodde, när vi fick ett nytt statsråd på justitiedepartementet, att den personen inte skulle använda samma felaktiga argument som det förra statsrådet gjorde. Tyvärr har inte sopkvasten roterat bland rådgivarna så mycket som den borde ha gjort. Statsrådet står här och säger att regeringen i år beslutat inrätta sammanlagt 380 nya polistjänster. Med det vill man inbilla folk att det kommer till 380 nya poliser, men detta är lögn—L, Ö, G, N! Det finns i dag massor av poliser som icke har fasta tjänster men som gör en fullgod polisinsats. Det är dessa som kommer att få de nya tjänsterna. 380 nya tjänster innebär icke en enda ny polis. Därför är det förvånansvärt att statsrådet fortsätter att köra med den felaktiga argumentationen. Sedan till sist: Det är heller inte imponerande när det sägs att man nu 1987 skall öka antalet aspiranter från 150 till 300. Det har vi moderater krävt i många, många år, och vi har år efter år hört hur den centrala polisstyrelsen i Sverige har sagt att med det antal nya poliser som börjar varje år får landet totalt färre poliser. Vi ser effekten: Brottskurvan ökar i Sverige som aldrig förr. Man behöver inte ha studenten för att begripa att det kan ha någonting att göra med att polisen får allt mindre resurser.

Fru talman! Sten Andersson säger att han inte är imponerad av att vi ökar aspirantintagningen och att moderaterna sedan länge har föreslagit den ökning som nu sker. Det är möjligt att han inte är imponerad, men de facto kommmer detta att innebära att vi får fler poliser. Det är den vägen vi har möjlighet att få fler poliser, och därför är det ett viktigt beslut som vi nu har fattat om fler aspiranter. Jag håller med Sten Andersson egentligen på en enda punkt, och då gäller det något som jag förstod låg under en del av hans inlägg, nämligen att vi i ökad utsträckning måste fundera över offrens situation. Jag tror att vi i många stycken har tagit för lätt på den situation som människor som drabbas av brottslighet befinner sig i. Jag hade tillfälle att här i kammaren för ungefär en vecka sedan också beröra den frågan. Det är min avsikt att på olika sätt försöka medverka till förbättringar för dem som drabbas av brottslighet, att vi ägnar dem både ekonomiskt och på annat sätt mer uppmärksamhet än vad som skett tidigare. Sedan tycker jag att Sten Andersson i sitt inlägg bidrar till att göra det svårare för polisen. Polisen har säkert en mängd svårigheter i sitt arbete, runt Möllevångstorget och på andra ställen. Det är naturligtvis inte så lätt att komma till rätta med den illegala spelverksamhet som vi vet förekommer, och som ju riksdagen för övrigt genom olika beslut har försökt förhindra. Men det blir ju inte bättre av att ansvariga riksdagsledamöter framställer polisen som helt maktlös. Polisen är inte maktlös, och skall inte vara det. Jag tror inte heller att allmänhetens förtroende för våra gemensamma möjligheter att bekämpa och förhindra brottslighet blir större av uttalanden som de Sten Andersson i Malmö nu gjorde. Jag tycker att en av våra viktigaste uppgifter här i riksdagen är att medverka till att folk i samhället kan känna trygghet på gator och torg, att inte minst kvinnor kan känna trygghet. Precis som väldigt många andra — och även Sten Andersson — är jag mycket upprörd över de enskilda fall som under senaste dagarna har utspelats, med grovt våld riktat mot enskilda människor. Det finns många viktiga frågor som vi gemensamt måste försöka lösa. Dit hör just frågan om enskilda människors trygghet, både när det gäller egendom och när det gäller att kunna vistas på gator och torg utan att riskera att bli nedslagna — och utan att riskera att bli nedslagna i sina egna bostäder, som tyvärr alltför många kvinnor blir. Polisen har här ett viktigt arbete, och det är vår uppgift att stödja polisen i det arbetet. Jag tror inte att man gör det genom sådana uttalanden som Sten Andersson nyss gjorde.

Fru talman! Statsrådet har här en något egendomlig argumentation. Hon säger att hon kan hålla med mig bara på en enda punkt. Sedan tillstår hon efter hand på punkt efter punkt att det trots allt finns en hel del problem i vårt samhälle när det gäller brottsligheten. Det är inte jag, fru statsråd, som är ursprunget till uppfattningen att polisen anser sig vara maktlös. Det är den lättaste sak i världen att gå ut och fråga poliserna i Malmö, Stockholm, Göteborg — ja, runt om i hela Sverige. De uppfattar ofta sin situation som maktlös, t.o.m. hopplös. Jag tror att det är många i den klubben som skriver under på det påståendet. Sedan fick jag ändå inte något svar när jag sade att statsrådet rent av ljög i sitt interpellationssvar, när hon försökte inbilla mig och alla andra som eventuellt följer den här debatten och läser protokollet, att 380 nya polistjänster innebär att vi får 380 nya poliser. Det innebär att de poliser som i dag gör en fullgod polisinsats, poliser av kött och blod, kan söka och få dessa tjänster. Men det blir inte en enda ny polis. Det blir nya poliser när man utökar antalet aspiranter. Och det har vi från moderaterna krävt länge — självfallet inte för att vi vill ha ett samhälle fullt av poliser. Vi tycker att människor, framför allt pensionärer och kvinnor, som många gånger har jobbat ett helt liv och betalat skatt, på sin ålderdom inte skall behöva riskera att utsättas för överfall eller rån när de lämnar hemmets portar. Det är trots allt helt klart att vi under den tid då socialdemokraterna haft makten i Sverige har fått en våldsam ökning av antalet brott. Jag kant.o.m. hänvisa till en statsrådet mycket närstående kvällstidning i Stockholm, som gjorde enkät bland läsarna om vad de tyckte om polisen och dess möjligheter. Om statsrådet hade chans att läsa om den telefonstorm som utbröt bland tidningens köpare, så har jag svårt att tänka mig att hon kunde sova så gott — följande natt åtminstone.

Fru talman! Rosa Östh har frågat min företrädare vilka åtgärder han avser att vidta för att gatulangningen av narkotika skall minska och, sålunda, för att lagstiftningen skall få bättre genomslag i det praktiska arbetet. Det är enligt min mening uppenbart att åtgärder mot gatuförsäljningen av narkotika måste ingå som en viktig del i de samlade insatser som behövs för att vi effektivt skall kunna bekämpa narkotikabrottsligheten. Det är i första hand de lokala polismyndigheterna som själva och på eget ansvar skall besluta om hur mycket resurser som skall avsättas för narkotikabekämpningen och vilka arbetsmetoder som skall väljas. De lokala myndigheterna måste emellertid följa de allmänna riktlinjer som regering och riksdag har beslutat om. Det innebär att verksamheten skall högprioriteras. Regeringen har dessutom i årets regleringsbrev uttryckligen föreskrivit att det vid de största polismyndigheterna skall finnas särskilt avdelad personal för bekämpning av gatulangning. Det särskilda samarbetsorganet för narkotikafrågor i regeringskansliet, Samnark, har också engagerat sig i utformningen och omfattningen av gatulangningskontrollen. Det är naturligtvis också angeläget att man i de olika polisdistrikten tar till vara erfarenheter från polisdistrikt där man varit särskilt framgångsrik. Med anledning av att Rosa Östh i interpellationen berör frågan om kriminalisering av själva bruket av narkotika vill jag erinra om att regeringen nyligen har remitterat ett förslag om detta till lagrådet.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Det framgår att statsrådet delar min uppfattning att det är viktigt med kraftfulla åtgärder mot gatuförsäljningen av narkotika. Något annat hade jag inte heller väntat mig. I propositionen om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik, som lades på riksdagens bord för tre år sedan, sägs det många kloka ord om hur viktigt det är med en konsekvent politik genom vilken man bekämpar narkotikamissbruket i alla dess led — från produktion, införsel och spridning till efterfrågan, vård och rehabilitering. Jag håller helt med om detta. Missar man en länk i en åtgärdskedja kan det vara förödande för hela arbetet. Nu finns det förvisso också brister när det gäller vården, men det behöver vi inte ta upp i detta sammanhang. Det framgår inte av svaret, men jag utgår från att justitieministern också känner till att gatulangningen åter har ökat. Att situationen nu är värre än den varit på länge bekräftas av både polisen och socialtjänsten. Det är tämligen enkelt i dag att på gatan inhandla olika slag av narkotika, även tung sådan. För många kan tyvärr just kontakten med gatuförsäljningen bli debuten till ett missbruk. Det här är naturligtvis allvarligt under alla omständigheter men blir det i ännu högre grad mot bakgrund av HIV-smittan som vi har att bekämpa. I den proposition som jag tidigare nämnt kan man också läsa följande: Genom kontrollerande åtgärder kan tillförsel och handel med narkotika stoppas. Om langning och gatuhantering försvåras minskar också antalet nya missbrukare. Ja, visst är det så. Men tvyärr har gatulangningen i Stockholm inte alls störts i den grad som har varit önskvärd. Under lång tid har polisen inte haft någon personal alls avdelad för gatulangningskontrollen, och det är först på den allra senaste tiden som verksamheten kommit i gång, och då i mycket liten omfattning, detta trots regeringens regleringsbrev. Jag måste fråga justitieministern om hon anser att förhållandet har varit och är tillfredsställande med tanke på intentionerna i lagstiftningen. Jag hoppas förstås att svaret blir nej. I så fall vill jag fråga: Har polismyndigheten i Stockholm, med sin befogenhet i det här sammanhanget, disponerat sina resurser fel och inte prioriterat narkotikabekämpningen som det är förutsatt, eller har polisen för små resurser totalt för att orka med den här uppgiften? Jag är också intresserad av att få veta om Samnark:s engagemang kommer att leda till något initiativ från regeringen.
Fru talman! Beträffande den sista frågan vill jag säga att samarbetsorganet planerar att i vinter ordna en särskild hearing kring dessa frågor. Enligt regeringens beslut skall det finnas grupper för kontroll av gatulangning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Man kan konstatera att verksamheten fungerat bra i Malmö och Göteborg på de senaste åren men att verksamheten i Stockholm, precis som Rosa Östh sade, inte fungerat tillfredsställande. Nu har verksamheten i Stockholm börjat komma i gång. Det är naturligvis min förhoppning att man skall kunna bryta den tidigare utvecklingen och att vi kan få en bra verksamhet mot gatulangning också i Stockholm. Det är min avsikt att noga följa utvecklingen och att försöka medverka till att klara upp situationen. Jag är, precis som Rosa Östh, naturligtvis oroad av de uppgifter som kommit på senare tid om att langningen tycks öka bland de yngsta åldersgrupperna. Det gör naturligtvis att vi kommer att ägna frågan skärpt uppmärksamhet, så att vi inte får en utveckling i fel riktning.
Fru talman! Som jag sade och som justitieministern bekräftade har gatulangningen ökat. Bekämpningen av den har legat nere under en lång tid, närmare uttryckt från början av 1986 fram till början av denna höst. Då frågar man sig naturligtvis om det är så små marginaler i polisens resurser, att extra påfrestningar på polisens verksamhet betyder att den här prioriterade verksamheten helt får stå tillbaka. Man kan inte tillåta under någon enda period att kontrollen av gatulangningen ligger nere, för då kan det man byggt upp tidigare raseras. Jag fick inget svar på min fråga om justitieministern är av den uppfattningen att polisen i Stockholm har prioriterat sin verksamhet fel och använt resurserna på ett oriktigt sätt eller om marginalerna, som jag antydde, kan vara så små totalt att det krävs extra resurser.

Herr talman! Margé Ingvardsson har frågat mig om det finns skäl att misstänka att det förekommer missbruk av motion, som bör stävjas. Svaret på frågan är nej.

Fru talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret på min interpellation och särskilt för älskvärdheten att skicka svaret till mig före helgen. De första tre fjärdedelarna av detta svar har jag inga invändningar emot. Visserligen är ett exportförbud egentligen ett handelshinder som är oförenligt med en effektiv marknadsekonomi och som i princip endast bör användas vid avspärrning eller krig. Även i ett uppbyggnadsskede av en egen ny industri kan kanske ett exportförbud tillfälligt accepteras, men något sådant uppbyggnadsskede förefinns ju inte nu för vår aluminiumindustri. Att jag likväl accepterar statsrådets ovillighet att nu ta bort exportförbudet beror på att detta borttagande kan vara ett värdefullt trumfkort i de förestående förhandlingarna mellan EFTA och EG! Det kan vara dålig förhandlingstaktik att spela bort ett sådant trumfkort innan förhandlingarna ens har börjat, vilket man måste ha förståelse för. Något motsvarande ”alibi” för att inte bevilja några exportlicenser på aluminiumskrot kan jag absolut inte finna! I slutet av sitt svar påpekar statsrådet att länderna i EG nu tillåter obegränsad export av denna vara. Detta gör även Norge och Danmark, via exportlicenser, som i praktiken eliminerar de exportförbud som formellt finns där. Statsrådet motiverar oviljan att bevilja exportlicenser med att näringsfrihetsombudsmannen funnit att inga skadliga verkningar uppstått som en följd av den nu inträffade koncentrationen av nära 80 90 av smältkapaciteten för sekundäraluminium till ett enda företag. Näringsfrihetsombudsmannens slutsats är nära nog grotesk! I en noggrann och på korrekta fakta baserad redogörelse för situationen i fråga om såväl aluminiumskrot som sekundäraluminium radar han upp ett stort antal mycket anmärkningsvärda förhållanden. Alla dessa anser han därefter eliminerade genom ett antal löften som det förut nämnda monopolföretaget avgivit - löften vilkas efterlevnad är omöjliga för utomstående att kontrollera. Näringsfrihetsombudsmannens nämnda fakta om prisbildningen på aluminiumskrot visar att exportförbudet använts till att pressa ned den svenska prisnivån till en mycket låg nivå. Den skulle behöva höjas med 30—86 976 för att komma i nivå med den genomsnittliga europeiska prisnivån för motsvarande skrotkvaliteter. Om prisskillnaden sätts till i snitt 1:60 kr. per kilo, subventioneras det dominerande svenska aluminiumföretaget med 40 miljoner per år genom exportförbudet! När man nämner denna siffra för företaget i fråga, hävdas det att transportkostnaderna i vårt stora land är större här än på kontinenten och att de svenska miljöbestämmelserna är hårdare än de kontinentala. Det senare påståendet är inte sant, och det förra motiverar inte alls en prisskillnad på 1:60 — möjligen en på 10 öre per kilo! Exportförbudet skapar alltså en ”inbyggd” vinstsituation för det dominerande aluminiumföretaget i Sverige — man behöver inte som andra industriföretag hårt kämpa för att öka sin effektivitet, eftersom av staten skapade spelregler garanterar en god vinst, skyddad som den är av ett exportförbud utan exportlicensundantag. Vilka är då förlorarna på denna orimliga situation? Det är de återvinningsföretag som samlar upp aliminiumskrotet runt om i vårt land och därmed fullgör en för samhället viktig miljövårdsfunktion! De tvingas arbeta med mycket mindre marginaler än de kontinentala skrotföretagen, vilket minskar deras möjligheter att verkligen ta vara på allt aluminiumskrot — en del går till soptipparna, en del blir kvar i naturen. Till slut en fråga till statsrådet Gradin! Tycker statsrådet att det är rimligt att én socialdemokratisk regering — genom sin ovilja att bevilja exportlicenser — skyddar ett kapitalstarkt monopolföretag på bekostnad av hundratals små skrotfirmor? Denna odemokratiska politik innebär inte bara att marknadsekonomins spelregler åsidosätts, utan även att återvinningsföretagens resurser för att bidra till en god miljö minskas. I dagens Svenska Dagbladet säger statsrådet i en intressant brännpunktsartikel att Sverige ”utifrån olika utgångspunkter samarbetar nära för att delta aktivt i det västeuropeiska integrationsarbetet”. Vore inte beviljandet av exportlicenser på metallskrot ett lämpligt sätt att i handling visa att dessa ord är allvarligt menade?

Fru talman! När det gäller barndaghem, utbildning och vård av sjuka och gamla slår socialdemokraterna benhårt vakt om de offentliga monopolen. Ett huvudargument från deras sida är då i debatten att det är otillåtligt att man i privata alternativ skulle kunna tjäna pengar på vård. I det nu aktuella fallet upprätthåller regeringen, genom vägran att bevilja exportlicenser, ett mycket lönsamt privat monopol. Logiken i detta förefaller mig obefintlig. Det är alltså fult att tjäna pengar på vård men beskyddansvärt och vällovligt att i hägn av ett förbud göra det på aluminiumskrot. Vi i folkpartiet vill ta bort både offentliga och privata monopol, och vi finner regeringens och socialdemokraternas beskydd av dessa lika felaktigt i bägge fallen. Ändå vill jag, fru talman, säga att det i slutet av statsrådet Gradins svar till mig tycks finnas en ljusglimt. Hon påpekar ju där att man har ändrat de förut mycket hårda bestämmelserna för export av metallskrot överallt på kontinenten, och det betecknar hon som en positiv förändring. Kan inte den positiva förändringen tas till intäkt för att även vi skall visa litet god vilja och behandla de fyra exportlicensansökningar som nu ligger på statsrådets bord positivt? Jag tror att det skulle uppskattas av alla, eftersom det är många som betraktar den nuvarande exportförbudssituationen med kritiska ögon. Den strider mot god marknadsekonomi, och den gör oss till föremål för kritik från våra blivande handelspartner. Det finns många skäl som talar för att statsrådet borde behandla dessa licenser på ett positivt sätt och bevilja dem i vissa stycken.

Fru talman! Politiker bör vara försiktiga med orden, undvika överdrifter. Jag vill ta fasta på det och inte använda starkare ord om den svenska tekopolitiken än vad som är motiverat. Låt mig därför granska den med noggrannhet. Jag måste då konstatera följande: 1. Målet att bevara någon mer betydande del av den svenska hemmamarknaden har inte uppnåtts. Ca 95 96 av de kläder som säljs i Sverige i år har importerats. 2. Beredskapsmotivet för de svenska handelsrestriktionerna på tekoområdet har slutligt underkänts av regeringen själv. ”Med de nya bedömningar som görs i propositionen om totalförsvaret finns det inga skäl längre för oss att hålla tekoföretag under armarna.” Detta sade Gunnar Nordbeck, chef för överstyrelsen för civil beredskap den 10 mars i år. 3. De sammantagna kostnaderna under åren för tekopolitiken är mycket stora. De har uppskattats till 30-35 miljarder kronor. 4. Kostnaderna för de svenska hushållen, dvs. för oss alla som konsumenter, är också höga, ca 1000 kr. per hushåll och år — ännu mera för barnfamiljerna. Det gör också den förda tekopolitiken till en inflationsdrivande faktor i svensk ekonomi. 5. Trots de stora kostnaderna för tekopolitiken har sysselsättningen inom den svenska tekoindustrin gått kraftigt tillbaka. I dag finns ca 32 000 anställda. Det kan, fru statsråd, ifrågasättas om den samlade effekten av de svenska restriktionerna — genom att skapa en falsk känsla av trygghet inom branschen och väcka falska förhoppningar, som lett till felaktiga och olönsamma investeringar — inte t.o.m. bidragit till en totalt sett lägre sysselsättning. Jag ber att i det avseendet få hänvisa till tankegångar i en nyligen utkommen doktorsavhandling av Örjan Sölvell. 6. Importen av tekoprodukter har, som jag nämnde, raskt ökat. På en punkt var dock den förda tekopolitiken länge framgångsrik: den försvårade lågprisimporten, till skada både för de svenska hushållen — inte minst barnfamiljerna — och för u-länderna. Men sedan Portugal inträdde i EG har även skyddet mot lågprisimporten bortfallit som motiv för fortsatta handelsrestriktioner. Enligt färska uppgifter ökade klädimporten från Portugal och Grekland förra året med 25 resp. 37 70. Jag måste fråga statsrådet: Varför vill den svenska regeringen gynna grekiska och portugisiska klädtillverkare, på bekostnad av klädtillverkare i u-länderna och, därigenom också, på bekostnad av de svenska konsumenterna? Fru talman! Även med vilja att vara försiktig med orden och att undvika överdrifter, tycker jag det är svårt att hitta något mera rättvisande ord för den svenska tekopolitiken än att den är ett fiasko. Och det är detta fiasko som Anita Gradin vill fortsätta att administrera ännu en tid. Hur går, fru statsrådet, Er inställning här ihop med de kloka och riktiga uttalanden Ni gör i internationella sammanhang? Jag syftar på statsrådets maningar i GATT och EFTA till kamp mot protektionism och Era krav i UNCTAD på minskade handelshinder för u-ländernas export. För sitt tal i UNCTAD fick Anita Gradin med rätta beröm i Sverige. Rubriken på DN:s huvudledare den 10 augusti i år med anledning av UNCTAD:-talet lydde: ”Anita Gradin har rätt.” Men nu när det i handling gäller att avskaffa de svenska tekorestriktionerna, då är statsrådet inställd på en försiktig och saktfärdig politik. Jag frågar mig: När det förhåller sig så, borde inte regeringen i internationella sammanhang vara mer försiktig med orden?

Fru talman! Precis som utrikeshandelsministern sade har det under senare år utan tvivel skett en stabilisering inom stora delar av tekobranschen. Bilden är dock mångfasetterad och i många stycken splittrad — det vet man när man som jag kommer från tekocentrum i Sjuhäradsbygden. Hadar Cars säger att man bör vara varsam med orden. Det bör man vara, och man bör alltså inte så slarvigt som Hadar Cars gör bunta ihop hela branschen och påstå att nu går det så bra så, nu kan vi omgående och i ett sammanhang slopa alla återstående begränsningar. Jag ser framför mig att vi skall och kommer att fortsätta på den inslagna vägen, men vi måste ta litet tid på oss. Dessutom är jag inte alldeles säker på att allt kan tas bort. Av försörjningspolitiska skäl finns det säkert anledning att fundera en smula längre än näsan räcker. Om vi nu efter hand minskar restriktionerna för tekoimporten, så finns det skäl att fundera på vad detta ställer för krav. För mig är ett krav självklart, nämligen att ursprungsmärkningen då måste vara hundraprocentig och entydig — det sista inte minst viktigt. Hur skall konsumenten annars ha en chans att göra en bedömning huruvida priset på varan är skäligt? Hur skall man annars som köpare kunna bedöma om man får sin del i form av ett lägre pris? I detta sammanhang finns det skäl att sätta upp ett varningens finger. Otaliga är de exempel på varor som kommer från det vi kallar lågprisländer där priserna i affärerna i Sverige inte alls är märkbart lägre. Varför? Jag vet inte, men den enda rimliga slutsats man kan dra är att importören och i förekommande fall grossisten liksom detaljisten ökar sina förtjänster, och konsumenten får stå där med lång näsa. Det är inte självklart att, som Hadar Cars påstår, svenska konsumenter skulle få kläder som är si eller så många miljarder billigare eller ett antal tusenlappar utslaget per familj, om vi omgående och i ett sammanhang slopade alla begränsningar och restriktioner. Så, fru talman, några utvikningar i marginalen. Det är omvittnat och klart dokumenterat att arbetsförhållandena på många arbetsplatser i de s.k. lågprisländerna är minst sagt miserabla. Barnarbete är mer eller mindre vanligt. Fackligt arbete är ibland förbjudet och ibland är det i praktiken helt omöjligt. Dessa förhållanden bidrar till, och i vissa fall utgör de en förutsättning för, produktion av de s.k. billiga kläder för vilka Hadar Cars vill slopa alla importrestriktioner. För mig framstår detta ur många synpunkter som ett problem, men hur uppfattar Hadar Cars det här? Det väldiga USA med sin stora befolkning importerar ungefär hälften av sina tekovaror. Det skall jämföras med den svenska importen — ungefär 85 90 när det gäller konfektion och omkring 65 96 när det gäller övriga textilvaror. De siffror som gäller i USA gäller också i de allra flesta länder. Varför? Ja, det är inte därför att produktionen i USA är rationellare eller effektivare än produktionen i Sverige, tvärtom. Inte heller beror det på att tekoarbetarna i USA arbetar fortare eller gör bättre kläder än sina svenska kolleger. Skälet är helt enkelt restriktioner och handelshinder. Vidare, Hadar Cars, vill jag framhålla att utvecklingen i USA — liksom i många länder — inte går mot avveckling utan snarare mot ännu fler samt ännu krångligare och ännu restriktivare bestämmelser. Jag menar inte att vi skall ta efter härvidlag, men det finns kanske anledning till en smula eftertanke. Till sist, fru talman! Inom svensk tekoindustri finns det många företag som går bra. De får en allt starkare ställning. De söker, och finner ofta, sin egen nisch. De svenska tekoarbetarna accepterar — ja, ofta är dessa arbetare de största tillskyndarna i detta sammanhang — effektivisering och rationalisering. Men branschen måste få en chans att anpassa sig. Jag tycker alltså att vi skall fortsätta på den inslagna vägen, men samtidigt tycker jag också att vi behöver få litet tid på oss.

Fru talman! Jag vill helt kort säga till Arne Kjörnsberg att konkurrensen inom handeln med kläder i Sverige är stenhård och att lägre importpriser får ett omedelbart genomslag på priserna. Arne Kjörnsberg uppmanas att göra ett studiebesök i textilaffärerna i trakten av Sergels torg eller i Gamla stan. Jag är övertygad om att han efter ett sådant besök inte kommer att uttala sig så oriktigt som han gjorde i sitt förra inlägg. Fru talman! Jag har tittat litet på de svensk-indiska förbindelserna. 1985 uppgick den svenska exporten till Indien till 1 miljard. Det var en ökning med 6 20 från året innan. Importen från Indien minskade samma år med 1,3 9 och uppgick till 370 miljoner, dvs. ungefär en tredjedel av den svenska exporten. De senast tillgängliga siffrorna visar att den svenska exporten till Indien sedan dess har ökat med 27 20, medan den indiska exporten minskat med 9 20. Detta är verkliga siffror ur handelsstatistiken. Ändå skickar Anita Gradin ut sina tjänstemän i utrikesdepartementet i syfte att Sverige skall få fortsätta att föra en restriktiv importpolitik. Man vill tvinga indierna att själva begränsa sin export av textilvaror till Sverige. Jag frågar om det är en rättfärdig politik, om det är en politik som statsrådet i sitt hjärta verkligen står för. Tycker statsrådet att det är en riktig önskan och strävan att behålla denna obalans till Sveriges fördel mot ett fattigt u-land? Statsrådet gjorde samma sak när det gäller Brasilien i syfte att förhandla fram ett nytt tekoavtal med det landet. Men Brasilien sade nej. Man sade att man inte ville skriva på något avtal med den svenska regeringen därför att förslaget var orättfärdigt. Därför har inte Sverige något begränsningsavtal med Brasilien i dag, utan förhållandet på det området är för närvarande oreglerat. Såvitt jag är rätt informerad har också flera u-länder förklarat att Brasiliens handlande var riktigt. Jag delar den uppfattningen. U-länder skall inte behöva skriva på avtal av denna karaktär med ett land som Sverige. Min fråga är: Tycker statsrådet verkligen att det är riktigt att Sverige fortsätter att pressa u-länderna allt hårdare? Det gör vi ju — relativt sett, även om det också sker vissa förbättringar — trots att deras situation är så annorlunda och trots att Sverige har sådana överskott i handeln med dem. Är det verkligen en socialdemokratisk politik? Ja, det är det uppenbarligen. Men är det en rättfärdig politik? Nej, det är det inte.

Fru talman! Hadar Cars tar till sin mest mästrande ton och föreslår att jag skall göra studiebesök i butikerna vid Sergels torg. Jag har besökt butiker både vid Sergels torg här i Stockholm, i Göteborg, i min hemstad och på många andra ställen i Sverige. Jag skall gärna ordna några studiebesök för Hadar Cars på tekofabrikerna i Sjuhäradsbygden, om inte Hadar Cars eget parti kan ordna det. Sedan kan vi föra en diskussion från de utgångspunkterna. Branschens företrädare — företagen, företagsledarna, de fackliga organisationerna och de anställda i tekoföretagen — är beredda att bidra, men de säger: Kan vi inte få ta det hela stegvis? Kan vi inte få chansen att anpassa oss? De har under en lång följd av år fått göra det, och det enda de vill är att fortsätta på den vägen — på den inslagna vägen, som jag sade i mitt förra inlägg. Detta kan faktiskt vara en rättfärdig politik, om vi har litet is i magen.

Fru talman! Kostnaden för den gradvisa omställning det har talats om är av storleksordningen 30-35 miljarder kronor. Min bedömning är att de miljarderna inte har bidragit till att totalt sett skapa bättre sysselsättning i Sjuhäradsbygden. Totalt sett har den svenska tekopolitiken, genom att den uppmuntrat företag att göra investeringar som långsiktigt visat sig felaktiga, snarast bidragit till att minska sysselsättningen, så att den kommit att ligga under en nivå som den utan dessa restriktioner kunnat ha. Jag förstod också av herr Kjörnsbergs inlägg att han inte längre vidhöll sitt första påstående om innebörden av konkurrensen, dvs. att den inte avgjorde priserna. Då var det första inlägget bara ett slag under bältet på den svenska tekohandeln. Det kan den säkert själv bemöta. Det finns inte utrymme för och är inte heller rätt tidpunkt att här föra en allmän u-landsdebatt. Men tillsammans måste vi konstatera, som Anita Gradin gör, att Sverige fortsätter att begränsa handeln med tekoprodukter från de länder som vi i internationella sammanhang särskilt framhåller behöver öka sin export av industriprodukter. Och det är den typ av produkter de kan exportera. Vi fortsätter med denna begränsning gentemot uländerna, inte till förmån för Sjuhäradsbygden, utan till förmån för grekiska och portugisiska företag, som därigenom får större chans att sälja sina varor på den svenska marknaden. Det tycker jag är en orättfärdig politik. Anita Gradin framhöll att alla regeringar, inkl. den regering jag tillhörde, har uppträtt restriktivt mot olika länder när det gäller importen av tekoprodukter. Det är riktigt, även om vi tog steg för att minska restriktionerna. Men jag vill understryka att det finns en central skillnad mellan den politik jag förde och den politik som Anita Gradin för. Skillnaden är att det då i kammaren förelåg en klar majoritet för att man skulle fortsätta att ha restriktioner. Det ställdes krav från socialdemokrater, centerpartister och kommunister, som tillsammans utgjorde en majoritet i kammaren, att man skulle fullfölja en restriktiv politik, och det var vad jag hade att brottas med. Statsrådet Gradin har en helt annan situation. Här i denna kammare finns = Prot. 1987/88:19 det en majoritet, om socialdemokraterna så önskar, för att omedelbart 9 november 1987 avskaffa de svenska tekobestämmelserna. Men den möjligheten utnyttjas inte. Det beklagar jag. Meddelande om inter
Fru talman! Nej, Hadar Cars, jag tog inte i mitt andra inlägg tillbaka vad jag sade i det första inlägget. Jag är inte alls så säker på att vi, om alla importrestriktioner slopades, skulle kunna notera fullt genomslag på prisernai butikerna. Det är bara att gå ut i butikerna och titta på hur det är nu. Jag håller alltså fast vid att det återstår att verkligen visa hur det förhåller sig. Sedan kan vi kanske i annat sammanhang diskutera vilka felinvesteringar tekoföretagen har gjort som en följd av de restriktioner som har funnits. Till sist sade Hadar Cars att det finns en klar majoritet för att restriktionerna skall tas bort, om socialdemokraterna ställer upp. Om socialdemokraterna gör det, ja. Vi har sagt att vi är beredda att stegvis slopa restriktionerna men att flera olika hänsyn skall tas. Vi har i handling visat att vi är beredda att å ena sidan stegvis trappa ned restriktionera och å andra sidan ta ansvar för branschen och för de anställda i branschen i vårt land. På det sättet tycker jag vi skall arbeta vidare.

Fru talman!
Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningen kap. 6:1 får jag meddela att då interpellanten är förhindrad att ta emot svaret på avsedd dag kommer interpellationen inte att besvaras inom föreskriven tid. Jag avser att

Birgitta Rydle har frågat mig om jag är beredd att ge såväl skolor inom det allmänna skolväsendet som fristående skolor rätt och frihet att profilera sig i andra ämnen än s.k. estetiska ämnen. Hon har vidare frågat mig vilka skälen är för att inte ge elever och föräldrar möjligheter att välja en fristående skola när de skall få rätt att välja en allmän skola med viss profilering. Jag besvarar de båda interpellationerna i ett sammanhang. Fristående skolor har redan nu möjlighet till sådan profilering som Birgitta Rydle efterlyser. Profileringen får dock inte innebära att eleverna i vissa ämnen inte når upp till en i jämförelse med grundskolan godtagbar standard. En fristående skola som godkänts för skolpliktens fullgörande skall vara öppen för alla som enligt skollagen får fullgöra sin skolplikt där. Det finns således inga formella hinder för elever och föräldrar att välja en fristående skola med viss profilering. Jag vill vidare påminna om att regeringen år 1986 beslutade om en ändring av bestämmelserna i skolförordningen. Ändringen, som trädde i kraft den 1 juli 1986, innebär att hänsyn skall tas till elevers och föräldrars önskemål, i den mån det är praktiskt möjligt. En formell grund för elever och föräldrar att kunna välja skola inom det allmänna skolväsendet är således redan lagd. Jag avser att under våren 1988 föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition om vissa skolpolitiska frågor. Jag räknar med att regeringen i den propositionen ytterligare skall redovisa sin syn på valfrihet för såväl skolor att profilera sig som för elever och föräldrar att välja olika inriktning i skolan.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min interpellation. Det är min övertygelse att de båda förändringar som jag har tagit upp — ökad rätt till profilering av skolor och ökad rätt för elever och föräldrar att välja skola — skulle innebära en vitalisering av den svenska skolan. De förändringarna skulle ha flera fördelar. För det första skulle möjligheterna att individualisera skolgången öka. För det andra skapar profilering ofta en samhörighet och en entusiasm bland lärare och elever som i sig betyder mycket för undervisningens kvalitet. Det finns forskningsrön som visar att profilerade skolor når bättre resultat än andra. För det tredje skulle de här förändringarna innebära att man byggde in en dynamik i systemet. Eleverna får, som det brukar heta, rätten att rösta med fötterna, dvs. de får möjlighet att söka sig bort från skolor som inte uppfyller de krav som de anser sig kunna ställa på skolor, och de får rätt att söka sig till skolor som de tror är bättre. Jag tror att det kommer att tvinga skolor och kommuner att ta itu med problem som alltför ofta sopats under mattan i det nuvarande systemet. Fler och fler har anslutit sig till den här synen. Jag noterade nyligen att ordföranden i Hem och Skola yttrade att han ser stora fördelar med en ökad möjlighet för elever och föräldrar att välja skola. Folkpartiet har under flera år arbetat för det. I vårt nyligen antagna skolprogram är det en hörnsten. Det var därför som jag och många med mig med stor tillfredsställelse och stort intresse tog del av de riktlinjer för skolpolitiken som socialdemokraterna antog på sin kongress nyligen. Där signalerar man nämligen en delvis ny syn på de här frågorna.

Det bestämda intryck man får av svaret är att statsrådet inte tar de här riktlinjerna riktigt på allvar. Han tycks inte vara beredd att tillsätta en särskild utredning som tittar närmare på konsekvenserna av de förändringarna. Han säger inte heller att han tänker återkomma med ett förslag till riksdagen, utan han säger att han tänker redovisa sin syn på de här frågorna för riksdagen i vår. Den förändring som genomfördes från den 1 juli 1986 och som innebar att elevers och föräldrars önskemål är en av flera faktorer som skall avgöra i vilken skola en elev skall gå var ett steg i rätt riktning. Om jag har förstått saken rätt har emellertid den förändringen hittills inte fått särskilt stora konsekvenser i praktiken. En stor fråga är nämligen vad som händer när elevens och föräldrarnas önskemål inte stämmer överens med skolplanerarnas intressen. Det finns också flera andra frågor i detta sammanhang. Det gäller t.ex. frågan om vad som skall hända med statsbidragssystemet. Om ett antal elever söker sig från en skola till en annan, måste det väl vara rimligt att denna andra skola får ekonomisk kompensation för det. Vidare har vi frågan om skolskjutsar. Min principiella syn är att det visserligen är angeläget att elever som väljer att gå i en annan skola också får hjälp med transporten dit. Men å andra sidan anser jag inte att detta skall vara en absolut förutsättning för rätten att välja skola. Men för att kunna bedöma detta skulle det vara av intresse att ha fått mer information om vilka konsekvenser det här skulle få för den kommunala skolskjutsverksamheten. Man kan fråga sig om statsrådet räknar med att den utredning, den s.k. styrberedningen, som nu ser över fördelningen av beslutsfunktioner mellan staten och kommunerna förväntas att också studera dessa frågor. En fråga i sammanhanget är nämligen också fördelningen av beslutsrätten mellan den kommunala skolstyrelsen och en enskild skolenhet när det gäller profilering. Om lärare, rektor och föräldrar är överens om att pröva ett visst arbetssätt är det enligt min mening viktigt att detta inte stoppas av en kommunal skolstyrelse. Det finns alltså flera frågor i detta sammanhang som är obesvarade. Jag är förvånad över att statsrådet inte har signalerat att det nu är dags att tillsätta en utredning. Vad frågan gäller är ju hur en socialdemokratisk ståndpunkt skall förverkligas.